Fru talman! Jag vill, även om kulturministern har gått, framföra ett tack till henne för det beröm jag fick för förra årets tal. Nu är hon inte här, men jag hoppas att Åke Gustavsson eller någon annan av hennes nära vänner kan framföra tacket. Jag hade hoppats att hon skulle uttrycka beröm över hela mitt dåvarande tal och inte bara en del, men jag kan ju förstå att det gällde bl.a. inslaget om bokmoms, som jag tog upp förra året. Det var väl en herrans tur att hon inte upprepade vad hon då sade om bokmomsen, för då hade det blivit väldigt konstigt. Liksom Inger Davidson m.fl. vill jag uttrycka stor uppskattning över att regeringen verkligen villfor våra tidigare förslag om sänkt bokmoms. Jag har fått glädjen att behandla ärendet också i skatteutskottet, och det kommer upp här i kammaren närmare jul. Nu utgår jag från, liksom också Peter Pedersen tog upp, att prissänkningen får genomslag i bokhandeln. Berörda parter har ju tydligt lovat att så ska bli fallet, till fromma för bildningen och en ökning av läsandet. Jag vill också påminna om att förra året var det faktiskt bara Kristdemokraterna och Folkpartiet som hade finansierat bokmomssänkningen. Därför är det roligt att alla nu är med och finansierar den. Kulturpolitik är så spännande att det inte går att hålla sig ifrån den. Jag hoppas att de värderade ledamöterna i kammaren inte har något emot att Folkpartiet för en gångs skull har mer än en debattör i debatten. Det är ju inte så ofta som vi har tid och möjlighet att uppleva det. Det är några ämnen som jag vill ta upp och lägga ytterligare vikt vid. Jag ska börja med något som jag tagit upp i flera tidigare debatter, nämligen decentraliseringen av beslut. Ana Maria Narti har på ett mycket engagerat sätt pekat på ett sätt, nämligen att ha flera finansiärer av kulturen - finansiärer som kan se med olika ögon, vilket är väldigt viktigt för mångfalden. En sådan finansiär finns i dag, och det är Stiftelsen framtidens kultur, även om vi tycker att syftet och deras självständighet har naggats i kanten och vill att detta ska återställas. Det kan man bl.a. göra genom att ta bort personunioner. Men det handlar också om att öka tilliten till kulturhuvudmän utanför huvudstaden. Då handlar det framför allt om regionerna, landstingen. Jag blev något skakad när jag läste regeringens förslag om regional samverkan och statlig länsförvaltning och fann att man inte bara ville stoppa en utveckling mot ökat regionalt självstyre. Man ville också tydligt markera sin inställning beträffande kulturen. Jag vet sedan tidigare att kulturministern är en motståndare av hög rang till beslut utanför Kulturdepartementet och Statens kulturråd. Det är möjligen bara konstnärsgarantierna som man vill avbörda sig när det bränner till. Men man går så långt att man föreslår att - och jag ska återge vad som står i propositionen - den i försöksverksamheten ingående uppgiften att besluta om fördelning av kulturbidrag ska återföras till Statens kulturråd när försöksverksamheten upphör. Det översteg t.o.m. min fantasi att det skulle stå så. Jag hoppas att den propositionen skjuts i sank. Ett och annat skott, har jag förstått, har redan träffat. Åke Gustavsson sade här tidigare att en socialdemokratisk kulturpolitik ska stimulera, inte reglera - om jag hörde rätt - även på regional nivå. Jag förstår inte hur det går ihop med den liggande propositionen om regionerna. Folkpartiets förslag är att öka tilliten till de regionala organen och utöka möjligheterna för alla landsting, regioner till ökat självstyre, även inom kulturens område. De har under många år visat att de kan ta ansvar. Om någon skulle underlåta att göra det, både tror och hoppas jag att opinionen tydligt säger ifrån och därmed också väljarna. Jag kan naturligtvis inte låta bli, fru talman, att också ta upp turerna kring Göteborgsoperan. Utskottet var ju där på studiebesök i våras. I pressen dagen efter kunde vi läsa att Åke Gustavsson lovade högre bidrag. I Göteborgs-Posten stod det: "Jag utgår från att det i höstens budgetproposition skall finnas med statliga pengar till Göteborgsoperan och jag kommer helhjärtat att arbeta för att så blir fallet, säger Åke Det var därför med stor förväntan som jag såg fram emot budgetpropositionen. Jag har ju också varit så engagerad i frågan. Det är klart att när jag hade en så stor förväntan, blev ju besvikelsen desto större när jag fann att det blev så lite. Jag ska läsa ur propositionen: Göteborgsoperan behöver förnya tekniken och bygga om vissa scenutrymmen i operahuset. Man fick då ett särskilt investeringsstöd på 2,5 miljoner för upprustningsåtgärder. Det var allt! T.o.m. Åke Gustavsson insåg att det här var i magraste laget och skrev en motion i ämnet där han påtalade att Göteborgsoperan skulle inkluderas i texten under regeringens övervägande under anslaget till regional musikverksamhet, och det var naturligtvis bra. Jag ska också ge regeringen en eloge för att anslaget till den regionala musikverksamheten ökats med 20 miljoner. Från vår sida har vi i flera år påtalat behovet av en ökning både till musiken i allmänhet och till Göteborgsoperan i synnerhet. Men vi tyckte inte att den skrivning som Åke Gustavsson föreslog räckte utan har riktat anslagsökningen för driften med 5 miljoner kronor för nästa verksamhetsår, och det är utöver anslaget till regional musikverksamhet. Nu antydde Åke Gustavsson ytterligare några kronor ur det anslaget, och det är väl inget fel i det. Jag måste ju säga att jag gärna hade sett ytterligare korrigeringar från Åke Gustavssons sida i motionsform i förhållande till regeringens proposition. Men det är bra att man reagerar och att utskottet tog en annan ställning än vad regeringen har gjort tidigare. En annan punkt där man inte har ändrat sig gäller form och design. I november 1999 kom det ett delbetänkande, Mötesplats för form och design, och i september 2000 ett slutbetänkande, Statens insatser för form och design. Båda mynnade ut i att mötesplatsen skulle förläggas till Stockholm. I Folkpartiets kulturmotion förra året föreslog vi att den skulle placeras i Göteborg och till Röhsska museet. Det är en institution som sedan 1997 har ett nätverksansvar inom form och konsthantverksområdet. Jag har, fru talman, förståelse för att det inte är lätt att flytta befintliga statliga institutioner utanför Stockholm, även om det har gått i något enstaka fall. Men jag kan inte förstå varför det inte ska gå att använda sig av en institution som redan har uppdrag inom området och som skulle fungera utomordentligt väl i sammanhanget när det är fråga om en ny verksamhet. Jag anser därmed att mötesplatsen för form och design skulle placeras i Göteborg. Med dagens kommunikationer kan det inte vara nödvändigt att all kultur med nationell prägel ska finnas i huvudstaden. Jag vet inte riktigt vad detta med armlängds avstånd, som kulturministern tog upp, innebär. Jag tror att hon har alldeles för korta armar och för stark hand, för hon vill ha alla institutioner av nationell karaktär på mycket nära håll. En annan viktig del som har tagits upp i debatten här i dag - även om jag inte suttit i kammaren har jag följt den mycket noga - är de fria teatergrupperna. Vi har i vårt budgetförslag begärt en rejäl ökning av anslaget till dem utöver den ökning som regeringen föreslår. Det här är viktigt för att öka deras möjligheter att finnas också utanför storstadsområdena. Ett antal fria teatergrupper får i dag bidrag. Jag har siffror från förra året, och jag tror att det var 19 teatergrupper i Stockholm, 3 i Göteborg, 1 i Malmö och ytterligare några få som fick bidrag. Det är alltså en väldigt koncentration till storstadsområdena. Vi ser det ytterligare anslag vi föreslår som ett steg i strävan att grupper ska kunna arbeta även utanför de områdena. De ska likaså kunna arbeta i enlighet med de arbetsrättsliga intentioner vi har. De ska inte behöva repetera i smyg samtidigt som de uppbär a-kassa. De fria grupperna är viktiga också därför att de experimenterar med teaterformen och ofta når en ung publik. Vi inleder vår motion med de kulturpolitiska målen, som vi vill ändra. När jag läser reservationerna ser jag att det är tre eller eventuellt fyra partier som i praktiken vill ändra på dem. Det är dels vi, med vårt förslag, dels Miljöpartiet, som vill ha ytterligare ett mål, dels moderaterna, som framhåller att en ny tid kräver en ny kulturpolitik. Även Centern gör antydningar. I reservation 7 står det att vi måste få en diskussion kring hur den nationella kulturpolitiken kan anpassas till vår föränderliga omvärld. Man vill ha en utredning om den statligt stödda kulturen. Det är den vi diskuterar här. Mot bakgrund av detta, och även om våra förslag går åt olika håll, börjar det kanske närma sig en tidpunkt när det åter är dags att se över målen. Jag ska inte närmare gå in på våra förslag, som jag presenterade noggrant i förra årets tal - det berömda - men det jag tog upp då gäller fortfarande. Slutligen, fru talman, vill jag när det gäller idrotten och folkrörelserna säga att vi alla är överens om att folkrörelserna har stor betydelse i samhället. Sedan kan man alltid diskutera nivåer och inriktningar. Vi i Folkpartiet vill i denna motion ha ett ökat anslag till idrotten, och vi vill att en del av det ökade anslaget ska användas till dopningsbekämpning. Vi har i höst tyvärr fått ytterligare ett antal fall inom svensk idrott som understryker vikten av denna verksamhet. Jag vet att svensk idrotts ledning både är ledsen och bekymrad över det som händer. Trots ivriga insatser händer detta. Vår uppfattning är att man behöver ytterligare stöd i sin kamp. Det finns ytterligare ett antal punkter i vårt budgetförslag där vi har andra uppfattningar än majoriteten, men jag avstår från att precisera mig. Jag hänvisar till det särskilda yttrandet. Sammanfattningsvis vill jag, liksom Ana Maria Narti, yrka bifall till reservationerna 1 och 12. Jag står givetvis bakom övriga reservationer från Folkpartiet, men avstår från att yrka bifall till dem.
Fru talman! Jag ska ta upp frågan om Göteborgsoperan en gång till. Jag markerade mycket tydlig i mitt anförande vad det innebär ur utskottets synpunkt. Sedan uttryckte jag min personliga synpunkt och sade att jag inte har någonting emot det om Kulturrådet finner det möjligt inom ramen för det kraftigt höjda anslaget för regionala satsningar. Jag står självklart för varje ord som jag har sagt i dessa sammanhang och för vad som har skrivits i olika tidningar. Jag tycker också att det har fullföljts på ett bra sätt. Möjligen kan man beklaga att det inte var med i budgetpropositionen. Jag tar ansvar för Socialdemokraternas agerande i kulturutskottet. Ur den synpunkten tycker jag att vi har agerat riktigt och följt den linje som vi har haft i denna fråga.
Fru talman! Jag har inte så mycket att säga om det mer än att Åke Gustavsson och jag har haft ett meningsutbyte i artiklar i Göteborgs-Posten. Jag försökte svara på Åke Gustavssons sista artikel, men jag fick inte in svaret. Jag tog där upp att jag tycker att det han gjort är väldigt bra, och jag gav honom beröm. Vi utbyter någon form av beröm. Det är bra om även Åke Gustavsson, som ansvarig för socialdemokratisk politik i utskottet, har närmare kontakt med departementet, så att han inte behöver skriva så många motioner.

Fru talman! Det område som jag ska beröra i mitt anförande är museiområdet. Jag vill börja med att säga så här: Ju mer jag sysslar med museifrågor, desto mer fascinerad blir jag av den unika och rika verksamhet som finns på museerna runtom i vårt land. Det är just så att vi har museiverksamhet i alla delar av vårt land. Det finns centrala, regionala och kommunala museer, som kompletteras av bl.a. hembygds och arbetslivsmuseer. Många människor är djupt engagerade i just sitt museum. Det visar sig både genom att människor själva driver verksamheten och genom att så många vänföreningar är knutna till museerna. Museerna är vårt gemensamma minne. Deras uppgift är bl.a. att samla in, bevara och levandegöra föremål och andra vittnesbörd. De hjälper oss att förstå det samhälle vi lever i i dag med utgångspunkt i vår historia. Därför är det viktigt att det i museernas verksamhet även finns koppling till det dagsaktuella och till den värld vi lever i just nu. Att man kan göra denna koppling från dåtid till nutid är museernas styrka, men det är också viktigt att våga provocera och våga ställa problem på sin spets. Det är min vision att museerna ska vara en plats för kunskap och kompetens, men också för debatt och diskussion. Våra museer står inför både problem och utmaningar. Vi vet att många av våra centrala museers ekonomiska situation varit ansträngd. Orsakerna till detta är många, men vi gör nu i budgeten en rejäl satsning. Flera av museerna får tillskott, och vi satsar även 17 miljoner kronor på de regionala museerna. Detta kommer att innebära att utvecklingsarbetet stärks och att museerna får möjlighet att arbeta med viktiga framtidsfrågor. Ett sådant projekt är det försök som Historiska museet gör med fri entré. Museet har redan vid två tillfällen haft försök med fri entré, och man har kunnat se att fler personer och framför allt personer som annars inte brukar komma till museet har kommit. Nu får de möjlighet att göra fler försök. I betänkandet gör riksdagen ett tillkännagivande angående Naturhistoriska riksmuseet. Jag vill börja med att säga att jag delar den oro beträffande främst föremålens säkerhet som kommit till uttryck både i motioner och i diskussionerna i utskottet. Det gäller även den arbetsmiljö som råder i delar av museets lokaler. Kulturdepartementet framhölls behovet av nya magasinslokaler. Museet och Fastighetsverket har gjort en förstudie av behovet av och möjligheterna att anlägga ett bergrumsmagasin i anslutning till museet. I budbetpropositionen framgår att regeringen avser att göra en översyn av Naturhistoriska riksmuseets magasinbehov. Det skjuts även till extra resurser för att man ska kunna åstadkomma en förbättrad förvaring. Både jag och utskottet välkomnar översynen och förutsätter att den görs i nära samarbete med museet. Det är viktigt att man prövar olika förslag till utformning och lokalisering av framtida magasin med utgångspunkt i det förslag som museet och Fastighetsverket har arbetat fram. För mig är det viktigt att vi får en lösning som är långsiktig. Vi i utskottet är överens om att låta regeringen komma tillbaka till riksdagen under innevarande riksmöte med en redovisning av översynen och förslag till åtgärder. Jag tycker att det är glädjande att vi är eniga i utskottet i denna fråga. En fråga som till viss del hör samman med den tidigare är frågan om säkerheten på våra museer. Kulturrådet har skrivit en rapport där man föreslår en strategi för museisäkerhet, vilken presenterades för någon vecka sedan. Vi utgår ifrån att regeringen nu vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att säkra våra unika samlingar på museerna. Fru talman! I budgeten presenterades en satsning på de regionala museerna. Anslaget ökas med 17 miljoner kronor. Våra länsmuseer spelar en viktig roll i det regionala kulturarbetet, både när det gäller kulturmiljövården och när det handlar om att utveckla museipedagogiken. Förra året satsades det resurser för att man just skulle utveckla denna verksamhet. Vi vet att många inte söker sig till kultur. Undersökningar av LO visade att LO-medlemmar är minst aktiva medan SACO-medlemmar är mest aktiva. Detta gäller även deras barn. Ska vi bryta denna utveckling är det viktigt att vi får nya grupper att söka sig till museerna. Då spelar museipedagogiken en nyckelroll. Med de satsningar som gjordes förra året och i årets budget ger vi reella möjligheter för de regionala museerna att utveckla sin verksamhet, en verksamhet som finns i hela landet. Fru talman! Sedan jag kom in i riksdagen har jag varje år debatterat om Arbetets museum i Norrköping. Moderaterna väljer att varje år i sin budgetmotion föreslå en borttagning av stödet till detta museum. Arbetets museum har en unik verksamhet och jobbar på ett förändrat sätt inom museisektorn. Det tycker både jag och utskottet är viktigt. Därför kan jag inte mer än beklaga att moderaterna år efter år väljer att blunda för denna verksamhet. Avslutningsvis vill jag säga att jag, när jag besöker våra museer, blir både imponerad och stolt, imponerad av all den kompetens som finns och stolt över den fantastiska verksamhet som bedrivs. Själv vet jag att jag, när jag stiger innanför dörrarna, kommer att möta människor, händelser och upplevelser som jag tidigare inte mött. Jag kommer att berika mitt liv och öka min egen kunskap. Jag lär mig nya saker, får se skeenden med andra ögon. Jag växer som människa, och det vill jag att fler ska göra. Därför är det viktigt att öppna dörrarna för fler människor och vidga utvecklingsarbetet. Därmed vill jag yrka bifall till förslaget i betänkandet.

Fru talman! Jag håller med Annika Nilsson om att det är väldigt bra när museerna inför fria entréer. Det gynnar framför allt skolorna, som har dålig ekonomi. De kan gå dit och ha studier osv. Så det tycker jag är oerhört bra. I dag har vi pratat väldigt lite om museer med nationellt ansvar. Det kanske beror på att det gamla försvinner och att vi står inför det nya. Då undrar jag om Annika Nilsson, om socialdemokraterna sitter kvar i maktens korridorer efter valet 2002, kommer att verka för att vi kommer att få fler och nya nationella uppdrag. Annika Nilsson gjorde i fjol vissa antydningar om att det fanns goda möjligheter. Jag vill bara kolla upp hur läget är. Det är också bra med de miljoner som har kommit till länsmuseerna i år. De hjälper, men de löser knappast problemen helt och hållet. Därför undrar jag om Annika Nilsson är redo att ställa upp på att man gör en ordentlig översyn av vilka problem som verkligen finns i länsmuseerna i dag.
Fru talman! När det gäller de nationella uppdragen står vi inför en omprövning inför nästa år. Jag vill inte här och nu låsa fast mig vid att det ska bli fler eller att vi ska ha några nya områden. Jag tycker att nationella uppdrag ska vara exklusiva. Jag tycker att de ska stimulera till ett utvecklingsarbete. För mig är det viktigt. Därför vill jag inte i dagsläget låsa mig fast vid hur de ska se ut inför nästa år. När det gäller länsmuseerna finns det naturligtvis behov av ännu mer resurser - det finns det inom nästan alla kultursektorer. Jag tror att de pengar som vi har tillfört förra året och i år leder till ett utvecklingsarbete. Jag förutsätter att man både i Länsmuseernas samarbetsråd och i Kulturrådet arbetar med hur man ska kunna utveckla verksamheten ytterligare. Jag är inte beredd att säga att vi här ska ta det initiativet.
Fru talman! Jag tror att alla som söker för att få nationella uppdrag anser sig vara exklusiva och är nog också det, de som finns nu och de som vi funderar på för framtiden. Jag skulle vilja utveckla en fråga till när det gäller museerna och samarbete, som jag tycker är väldigt bra. Det skulle vara intressant att höra Annika Nilssons funderingar kring om vi kan få till ett filmarkiv, förhoppningsvis i Grängesberg. Hur ser Annika Nilsson på att man då ska vidareutveckla det så att man har ett gott samarbete med bibliotek och museer?
Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att man samarbetar mellan de olika sektorerna. Det är klart att det finns behov. Jag kan på rak arm börja leta i minnet. Jag tror att vi har gett ett tillkännagivande när det gäller samarbetet mellan arkiv, bibliotek och museer. Jag är inte beredd - och det har vi inte varit - att här och nu ta ställning till om det ska bli ett nationellt filmarkiv och om det i så fall ska ligga i Grängesberg. Däremot kan jag säga att jag tror att de här tre institutionerna har möjlighet att berika verksamheten. Det tycker jag borde utvecklas ännu mer. Jag vet också att man jobbar väldigt intensivt med det mellan de olika organisationerna.
Fru talman! Jag hade också tänkt fråga lite grann om ABM-samarbetet, men det har ju Annika Nilsson nu tagit upp. Vi är mitt uppe i en debatt om budgetpropositionen. Jag har stor respekt för att Annika Nilsson inte talade om ungdomsfrågorna i sitt inlägg, men jag har ändå en fråga på det området. Jag tror att Annika också hörde min fråga. Den gäller ungdomsorganisationer. Jag vill passa på att fråga lite grann, eftersom jag vet att Annika Nilsson är sakkunnig på det området. Vi har i dagens betänkande tre reservationer från tre partier när det gäller generationsövergripande ungdomsorganisationer. Kritik framförs just på det här området. Det skulle vara intressant att höra vad Annika Nilsson har för tankar och synpunkter kring det. Kan regeringen och också Ungdomsstyrelsen få dra slutsatser av detta i det kommande arbetet? Det finns ju ändå tid fram till 2003 för att titta en vända till på statsbidragen till ungdomsorganisationer.
Fru talman! Jag valde medvetet att enbart prata om museer. Det var det som jag hade tänkt göra från början, men jag svarar så gärna även på ungdomsfrågor. När det gäller det nya statsbidraget har det från vår sida varit viktigt att inte några organisationer som i dag får bidrag ska stängas ute. Det ska finnas möjlighet för dem som har varit inne i systemet att även i fortsättningen vara en del av systemet. Därför tycker jag att det är bra att man slår fast att dispensmöjligheten ska finnas kvar. Jag har också noterat att inga andra partier i den här riksdagen föreslår att man ska ha ytterligare medel på anslaget till nationell och internationell ungdomsverksamhet. Däremot är det enbart moderaterna som föreslår en kraftig neddragning. Jag har alltså ställt mig lite tveksam till att man ska öppna bidraget för ytterligare nya organisationer. Däremot har regeringen avsatt två miljoner kronor av Vi får väl se vad som händer. Jag är inte beredd att med de resurser som vi har i dag vidga begreppet för de organisationer som får bidrag, men jag utesluter inte att man i framtiden gör någonting mer permanent för generationsövergripande verksamhet. Men det gäller inte i det förslag som ligger i dag, utan då får man välja att göra det i någon annan form.
Fru talman! Jag tycker på ett sätt att det är lite synd när man ändå under ett antal år har arbetat just med ett nytt bidragssystem för ungdomsorganisationerna. Vi har ju diskuterat det ett antal gånger här i riksdagen, både i utskottet och här i kammaren. Jag tycker att det är väldigt viktigt att staten ska vara stödjande, inte styrande. Det tycker jag kanske att man är till viss del när man går in här. De generationsövergripande ungdomsorganisationerna - de är inte så väldigt många, utan vi kan greppa dem - hamnar liksom lite vid sidan om. De får möjlighet till en dispens, som det heter. Men när jag läser det får jag känslan av att de är lite vid sidan om men att de ändå ska finnas med på något sätt. Skulle det ändå inte vara möjligt att få in också dessa organisationer, som ofta har ett mycket omfattande barn och ungdomsarbete men som själva har valt en annan form än vad Ungdomsstyrelsen nu har kommit fram till, i det ordinarie regelsystemet så att man kommer bort från den här dispensdelen i reglerna?
Fru talman! Problemet är var vi drar gränsen när det handlar om generationsövergripande verksamhet. Om vi drar gränsen som i budgetpropositionen, att det är de organisationer som har varit inne i systemet som också i fortsättningen ska få söka dispens, har man en avgränsning, och då är de naturligtvis också lätta att överblicka. Men om vi allmänt ska öppna vårt stöd till nationell och internationell ungdomsverksamhet till att handla om all generationsövergripande verksamhet finns det faktiskt ett problem med var man drar gränsen. Därför har det varit viktigt för mig att inte öppna det här och släppa in annan verksamhet än vad som var tänkt från början. Vi får väl se vad som händer. Nu har regeringen avsatt två miljoner av Arvsfondens pengar, och jag hoppas att det faktiskt kan stimulera ett nyskapande på det generationsövergripande området. Men jag är inte beredd att öppna systemet för all form av generationsövergripande verksamhet.
Fru talman! Svenska museiföreningens ordförande stod här och talade, som sig bör, väldigt varmt för museer, om hur man växer som människa när man går in i ett museum - det är tur att det inte gäller fysiskt, för då skulle jag aldrig våga gå in i museer mer. Men så undrade jag: När kommer angreppet på moderaterna? Varje socialdemokrat med självaktning måste självfallet ha en liten sådan med. Och så kom den, i samband med detta med Arbetets museum. Vi har ju en gång kunnat slå fast att det var ett undantag att Arbetets museum fick ett anslag. Vi har tidigare varit överens om att de som startar en verksamhet också ska vara beredda att svara för dess fortsatta överlevnad, i synnerhet om det redan finns sådan verksamhet på andra museer och i andra utställningssammanhang som ett sådant museum presenterar. Och så är det ju faktiskt med Arbetets museum. Varje år dyker det upp ansökningar från andra museer och andra samlingar. Jag kommer ihåg när TAM, Tjänstemannarörelsens arkiv och museum, fick nej av samma skäl. Då kan man fråga sig: Varför gör vi det här undantaget? Nu är vi konsekventa och säger nej därför att vi håller på den här linjen. Man inte kan inte undandra sig misstanken att detta beror på att en del av dem som startade det här museet står Annika Nilssons parti väldigt nära. Det är alltså det jag misstänker är fallet. Men vore vi konsekventa skulle även Annika Nilsson säga nej till det här anslaget, på samma sätt som vi har sagt nej till många andra museer som har dykt upp och bett att få statligt bidrag.
Fru talman! När det handlar om Arbetets museum tyckte jag ändå att jag var lite mildare i tonen än vad jag varit de tidigare åren. Jag bara beklagade detta. Vi har uppfattningen att Arbetets museum har en unik verksamhet, en speciell verksamhet som inte finns på andra museer och därför är en statlig och en nationell angelägenhet. Det är vår uppfattning; den står vi fast vid och har så gjort under alla år. Under de år som har gått sedan museet fick sitt statliga stöd tycker jag också att man har visat på den här unika verksamheten. Det är synd att inte moderaterna är villiga att se den verksamheten.
Fru talman! Det är faktiskt det som många av oss har gjort. Jag har varit där många gånger, och jag har ännu inte sett det där speciellt unika. Jag kan lika gärna åka till textilmuseet i Rydal, som har haft samma typ av utställningar som man haft på Arbetets museum. Jag har också rest runt i landet under de tolv år jag satt inte ordförande men väl i Svenska museiföreningens styrelse och har sett de flesta av dessa museisamlingar, både de som tillhör organisationen och de som är utanför. Jag tycker inte att det man gör är så förfärligt unikt. Det görs på många andra museer. Då skulle jag vilja veta: Vad är det, Annika Nilsson, som är så unikt med detta museum, bortsett från att det startats av de lokala fackföreningarna? Det är förresten inte heller unikt, för det finns också på andra orter.
Fru talman! Man kan konstatera att vi gör olika bedömningar. Jag har också varit runt och besökt massor av museer och verksamheter, och det drivs bra och fantastisk verksamhet på praktiskt taget alla museer runtom i vårt land. Men det gäller från statens sida att se: Är det något museum som jobbar på ett annat sätt och kanske ser sin verksamhet på ett annat sätt än vad som gjorts tidigare? Det har varit vår uppfattning att Arbetets museum gjort just detta. Man har jobbat gentemot organisationer, människor och utställare på ett annat sätt än vad andra museer har gjort. Det var det som gjorde att man startade, och det är det som gör att vi tycker att museet är speciellt och därigenom ska ha statligt stöd. Men det är bara att konstatera: Jag och Lennart Fridén gör helt skilda bedömningar av den verksamheten.

Fru talman! Jag kommer i detta anförande att komplettera den bild som Lennart Fridén och Anne Katrine Dunker redan har gett av det moderata budgetalternativet och några av de politiska ställningstaganden som ligger bakom våra siffror. Jag kommer att koncentrera mig till tre områden. För det första gäller det kulturmiljö. Här vill jag uttrycka vår förvåning - som det heter numera, sedan Annika Nilsson har anlagt en vänlig ton - över att utskottsmajoriteten har plockat bort 10 miljoner kronor från anslaget Bidrag till kulturmiljövård. Utan att göra det till en vana kan jag meddela att vi på denna punkt delar regeringens bedömning. I budgetpropositionen står det: "Genom anslaget ges kulturmiljövården möjlighet att som kraftfull aktör och tillsammans med andra aktörer inom och utom kulturmiljösektorn, åstadkomma stor kulturmiljönytta med goda effekter." Där står också: "Kulturmiljöområdets bidragsgivning har inneburit att andra parter ofta bidrar med ekonomiska medel såsom arbetsmarknadsmedel, regionalekonomiska medel, EU-medel samt medel från andra centrala myndigheter, kommuner, markägare m.fl." Det är sådana anslag som vi moderater tycker ska prägla budgeten i större utsträckning, dvs. pengar som lockar fram andra pengar. Ett exempel på det är den kulturfond som Lennart Fridén tidigare beskrev som ett exempel på vår politik. Fru talman! För det andra vill jag också beröra detta med museer och utställningar. På det området har vi några reservationer som jag inte avser att yrka bifall till men ändå kort vill beröra. Först gäller det brandskyddet i museer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader. När nu Kulturrådets strategi för förbättrad säkerhet vid museerna har färdigställts är det utomordentligt viktigt att regeringen har beredskap att fatta de nödvändiga besluten för att de föreslagna åtgärderna ska kunna genomföras. Det är troligt att även en fastighetsägare som Fastighetsverket kommer att bli inblandad. Förhoppningsvis kan man då svara upp mot behovet av relevanta åtgärder. Museistrukturen har länge varit ett av oss moderater omhuldat område. Ända sedan Museiutredningen lade fram sina förslag har vi efterlyst åtgärder från regeringen. I nuvarande virrvarr av centrala museer, ansvarsmuseer, museer med nationella uppdrag eller med nätverksansvar, museimyndigheter, myndighetsmuseer och stiftelsemuseer behöver det göras nya markeringar. En del i detta måste vara att myndigheten Riksantikvarieämbetet renodlas och frigörs från den verksamhet man bedriver t.ex. inom den arkeologiska uppdragsverksamheten. Riksdagens revisorer nyligen framlagda förslag Det nya Lantmäteriet skulle kunna tjäna som en utmärkt inspirationskälla även på det här området. Risken för att det uppstår dubbelkommando mellan Riksantikvarieämbetet och Kulturrådet måste också uppmärksammas av kulturministern. Att som regeringen anse att strukturproblemen löses genom magasinssamordning innebär bara att de verkliga problemen kvarstår och fortfarande väntar på sin lösning. När det gäller den arkeologiska uppdragsverksamheten, fru talman, har kulturministern i ett svar på en skriftlig fråga den 21 november meddelat att regeringen avser att komma med en första redovisning av sin analys och översyn i 2002 års vårproposition. Det finns uppenbara risker för att den långsamma handläggningen innebär att de alternativa lösningar som ännu i dag finns tillgängliga under tiden hinner upphöra att existera. Möjligen kan man misstänka att detta varit kulturministerns avsikt hela tiden. Jag vill bara till protokollet ta den text från s. 92 i betänkandet som Lennart Fridén åberopade när det gällde Arbetets museum. Där står ordagrant: "Utskottet hänvisar än en gång till att - när initiativ tas till nya museer - det är initiativtagarnas ansvar att investeringar och drift kan finansieras." Det borde väl en gång i världen också ha gällt initiativtagarna LO, TCO och KF. Man kanske kunde vända sig till Stiftelsen Framtidens kultur och söka bidrag för sin nyskapande verksamhet. För det tredje några ord om folkbildningen. Ja, vi har i vårt budgetförslag 1,2 miljarder lägre anslag till folkbildningen än utskottsmajoriteten. Av dem överförs 900 miljoner till utgiftsområde 16. Det motiverar vi med att vi anser att folkhögskolorna i sin verksamhet alltmer kommit att närma sig annan vuxenutbildning. Man har vissa yrkesförberedande utbildningar, till fritidspedagoger och annat. Man har studiemedelsberättigade kurser osv. Anknytningen till den fria och frivilliga folkbildningen har därigenom minskat. Kvar på det här anslaget finns då enligt vårt förslag 1 322 000 000 kr som ska fördelas bland studieförbunden. Det är ungefär samma storleksordning som i Folkbildningsrådets preliminära statsbidragsfördelning för 2002, i synnerhet om vi räknar med att studieförbunden t.ex. kan få en rimlig andel av den kommunala vuxenutbildningen som uppdragsutbildning. Det nya i vår politik för folkbildningen är att vi vill ge Gerd Engman, som av regeringen utsetts att utvärdera folkbildningen, ytterligare ett uppdrag, nämligen att se efter vilka samordningsvinster man kan uppnå genom att samordna folkbildning och amatörkultur. Vi vet redan att många körer, orkestrar och amatörteatergrupper samarbetar med studieförbunden. Vi vet också att många kulturaktiviteter genomförs med ett studieförbund som arrangör. Vi anser att en fördjupad genomlysning av dessa samband skulle kunna leda fram till att vi, liksom Danmark har gjort i Dansk Folkeoplysnings Samråd, kunde samla studieförbund och amatörorganisationer under en hatt. Inte minst kommuner och landsting skulle nog som bidragsgivare få hjälp av en gemensam handläggning. Jag har uppfattat att kulturministern också ser fördelar med att amatörkulturen knyts närmare Kulturdepartementet. Fru talman! Jag har inga ytterligare yrkanden utöver dem som Lennart Fridén redan har framställt.
Fru talman! Det finns inte mycket mer att gräla om när det gäller folkbildningen. Jag bara konstaterar att det är en kraftig nedskärning som moderaterna vill göra. Det är följdriktigt. Så här har man gjort år efter år. Jag tycker att det är viktigt att alla är medvetna om att det är en negativ attityd man intar till såväl folkhögskolor som studieförbund. När det gäller folkhögskolorna hänvisar Jan Backman till att de har kommit att närma sig komvux alltmer. Det är inte helt korrekt. Det är faktiskt på det sättet att de folkrörelsedrivna folkhögskolorna i allt högre grad sysslar med sin kärna, nämligen det som deras ägare är intresserad av. De bygger alltså på den mer idémässiga övertygelsen. Det är dessutom fler folkhögskolor som har kommit in i systemet. Det innebär att när man har ett redan ansträngt anslag med fler folkhögskolor vill moderaterna också skära där. Det tycker jag ärligt talat är en direkt negativ attityd till hela folkbildningen. Men det får stå för moderaterna.
Fru talman! Det tillförs samma belopp på utbildningsområdets utgiftsområde 16 som vi nu drar bort från utgiftsområde 17, nämligen 900 miljoner. Det är vad grundanslaget till folkhögskolorna kostar i dag i bidrag från staten. Det är vår tanke att bedömningen av folkhögskolornas bidragsbehov ska kunna göras gemensamt med annan vuxenutbildning i kommunal regi eller i andras regi. Då menar vi att de hör bättre hemma under utbildningsutskottet. Det är för övrigt så att de redan finns på Utbildningsdepartementet.
Fru talman! Jag bara konstaterar att ni av de 1,2 miljarderna vill flytta över 900 miljoner kronor. Resterande 300 miljoner vill ni dra bort.
Fru talman! Det är en besparing på studieförbunden. Den rör inte på något sätt folkhögskolorna.

Fru talman! När en teater läggs ned är det en förlust för Sverige. När danskonsten fortfarande inte tillåts utvecklas och expandera är det ett tydligt tecken på fattigdom, en ynkedom, men också ett bevis på bristande struktur och helhet i den nationella kulturpolitiken. Fru talman! Jag ska lyfta fram scenkonsten, teater och dansfrågor för Vänsterpartiets räkning. Det är det mitt anförande kommer att handla om. I övrigt vill jag instämma i Charlotta Bjälkebrings och Peter Pedersens anföranden. Det är ingen hemlighet att Vänsterpartiet i förhandlingarna om kulturbudgeten hade prioriterat den fria scenkonsten högst. Vi har vetskapen om de fria dans och teatergruppernas behov, den underfinansierade verksamheten och de urusla villkoren för de anställda. Vi har länge arbetat för att nå en lösning. När vi i Vänsterpartiet under tidigare debatter lyfte fram problematiken för de fria teater och dansgrupperna var det ur de uppgifter vi själva inhämtade från verkligheten, från de scengolv där brinnande scenkonstnärer arbetar i sitt anletes svett och på sin egen bekostnad. Under lång tid har de subventionerat den scenkonst som vi alla i Sverige har kunnat uppleva. Det är ett mer sofistikerat sätt att säga det på, men vad det handlar om är att vi som ansvariga för den nationella kulturpolitiken utnyttjat den kreativa skaparkraft som konstnärer alltid presterar, oavsett om de får leva på brödsmulor eller dyrbara gräddbakelser. Fru talman! Inte förrän efter Ylva Gisléns rapport om situationen vid de fria teatergrupperna, som gjordes på uppdrag av Kulturrådet, tydliggjordes att behovet var akut och mycket större än vad de senaste årens budgetpropositioner har visat. Och vad är det då rapporten visar? Jo, att det i runda tal fattas närmare 70 miljoner kronor hos de fria teater och dansgrupperna. Vad är det då vi har gjort? Jo, till slut blev det 20 Kulturrådets beslut i förra veckan fördelas de nu med drygt 14,5 miljoner till teatergrupperna och 4 miljoner till dansgrupperna och koreograferna. Det fattas alltså fortfarande närmare 50 miljoner kronor för att nå en acceptabel miniminivå och i verkligheten värna mångfalden och yttrandefriheten. Från Vänsterpartiets sida, fru talman, ser vi det som en skuld till de fria teater och dansgrupperna. Har staten en skuld ska den också betalas. Vi ser alltså, i likhet med det kulturministern sade tidigare, de 20 miljoner kronorna som en första insats för att under kommande mandatperiod komma tillbaka och lösa detta ekonomiska gissel. Vi i riksdagen måste faktiskt ta ansvar för att täcka underfinansieringen. Något som direkt urholkar hela frigruppsanslaget och som även tidigare nämnts är att det saknar en automatisk kostnadsuppräkning, en s.k. pris och löneomräkning. Detta skulle man kunna säga också är grunden till de problem som grupperna står inför då anslaget till de enskilda grupperna i praktiken minskat från år till år då kostnadsökningarna inte kompenserats. Liknande problem finns ju även inom institutionerna, då kompensationen för löneökningar knappt täcker en tredjedel av de reella kostnaderna. Alltså urholkas hela anslaget även där. Fru talman! Jag skulle önska att anslaget till teater och dans kunde ha samma kostnadsutveckling som våra riksdagsledamotsarvoden. Ett stort problem med anslaget är att det byggs upp ett stort hål för uteblivna pensionsinbetalningar. Tyvärr kunde inte kulturministern svara på Charlotta Bjälkebrings fråga om detta tidigare. Men det är positivt att man har tillsatt en utredning från regeringens sida som ska se på just konstnärers socialförsäkringar. Men här menar vi att de retroaktiva pensionskostnaderna måste ligga på staten och inte på de enskilda grupperna. Grupperna ska självfallet ta sitt ansvar från det att deras anslag höjs, men ett retroaktivt ansvar är orimligt. Fru talman! Jag vill även ta upp de konsekvenser som nu gjort sig gällande och som vi tidigare varnat för. Det handlar givetvis om fördelningen av pengarna. Flera andra ledamöter har lyft upp den frågan i kammaren. Vi ser i grunden positivt på den analys som Kulturrådet presenterade under budgetberedningen. Det behövs en tydligare relation mellan beviljat bidrag och planerad verksamhet. Den hittills rådande synen har varit den rakt motsatta, då grupper tvingats genomföra projekt med kanske en femtedel av den faktiska kostnaden. Tala om att bli utnyttjad eller både nyttja och utnyttja! Problemet nu är att Kulturrådet bestämt sig för att gå hårt fram utan att egentligen föra en dialog med dem som drabbas och i synnerhet genomföra förändringen innan full kostnadstäckning existerar. Det fattas fortfarande 50 miljoner kronor. Men samma krav som skulle ställas med dessa 50 miljoner kronor i fickan ställs redan nu. Det ser vi i Vänsterpartiet som orimligt. Givetvis måste man börja fylla på de tomma och gapande fickorna för att äntligen påbörja saneringen av de usla ekonomiska och arbetsrättsliga villkoren. Men det ska inte ske genom att hota mångfalden och ytterst yttrandefriheten. Så här uttryckte sig Ingegärd Waaranperä i en analys i DN i onsdags, som tar upp samma sak som vi tidigare varnat för: "Att dra in eller frysa stödet till en döende grupp kan vara en välgärning, att göra det till en grupp som står i sin kreativa blomning är ett ingripande som i vissa fall kan liknas vid censur och nedläggningsbeslut. Därför är det viktigt att bidragspolitiken är känslig och avlyssnande: den ska i görligaste mån bekräfta en utveckling som redan har skett - inte styra den." Kulturrådet måste alltså se till helheten där de grupper som fått sina anslag sänkta kommer att hamna i en ännu mer problematisk och ohållbar situation än de redan befinner sig i. I synnerhet är detta inte tillfredsställande för Vänsterpartiet som har värnat detta och varit mest pådrivande i frågan om det ökande anslaget till de fria grupperna. Kulturrådet måste även här ta ansvar för de grupper som får sänkta anslag eller inga anslag alls. Det går inte, och är inte möjligt, att bara låta dem hamna i kylan. Fru talman! Det är en förlust för Sverige när en teater tvingas lägga ned verksamheten. Det är som att Sverige dör en smula. Jag kommer osökt in på Finska teatern. Det gör jag inte för att den är död, utan för att det bl.a. handlar om de nationella minoriteterna. Som bekant har Riksteatern haft uppdraget att ansvara för Finska teatern. Det är ett uppdrag som i praktiken går ut vid årsskiftet då ensembelns kontrakt går ut. I betänkandet föreslår kulturutskottets majoritet att ansvaret ska flyttas över till Kulturrådet, som nu också får ett större ansvar för att stödja de nationella minoriteternas språk och kultur. Det handlar då inte om att Kulturrådet plötsligt ska börja spela teater på finska utan om att finna lösningar på hur den fortsatta verksamheten för finskspråkig teater ska bedrivas. Rent budgettekniskt inryms den finskspråkiga teatern i kontot för de nationella minoriteterna. Men detta, fru talman, får inte innebära några inskränkningar för de övriga verksamheterna som t.ex. Tornedalsteaterns. Det nämnde även Åke Gustavsson tidigare. Vi kommer att följa utvecklingen på detta område och ser fram emot en lösning som tar till vara de nationella minoriteternas intressen så att de inte inskränks. Här blev jag lite frågande när kulturministern tidigare svarade på frågan om just den finskspråkiga teatern. Om man nu ska lita på det kulturministern sade - regeringen föreslog anslagsminskning i budgetpropositionen - innebär det att det finns pengar som följer den finskspråkiga teatern när nu ansvaret flyttas över till Kulturrådet. Om det är på det viset är det självfallet väldigt positivt. Då skulle inte den finskspråkiga teatern behöva hamna under anslagsposten som rymmer de nationella minoriteterna. Vi får väl hoppas att så är fallet. Kanske får vi ett svar längre fram. Ministern är inte här nu, ser jag. Vad gäller Tornedalsteatern specifikt har vi en reservation som lyfter upp Tornedalsteaterns utveckling med en målsättning på en utveckling till nationalscen. Fru talman! Scenkonstområdet är ett viktigt och livsnödvändigt konstnärligt uttryck. Det är också ett område med stort omfång, mångfald och med varierande organisation. Vänsterpartiet har valt att tydligt prioritera den fria scenkonsten i budgeten. Men det betyder inte att den övriga scenkonsten med våra nationalscener, de regionala och lokala scenkonstinstitutionerna är bortglömda. Tvärtom! Det finns ett stort behov inom hela scenkonstområdet. Precis som de fria grupperna har anslaget för institutionerna i viss mån urholkats när den reella kostnadsutvecklingen inte har kompenserats. Därför föreslås också i budgetpropositionen att anslaget ska öka med 20 miljoner kronor, vilket vi ser som väldigt bra. Fru talman! Till skillnad från Moderaterna och Folkpartiet vill inte Vänsterpartiet lägga ned Riksteatern, eller som Folkpartiet föreslår lägga ned stora delar av Riksteaterns verksamhet. Vänsterpartiet ser Riksteaterns verksamhet som ytterst viktig. Därför tillförs Riksteatern 1 miljon kronor samtidigt som den finskspråkiga teatern inte längre kommer att ligga under Riksteatern, där den tidigare har kostat 2 miljoner kronor. Riksteatern är således en omistlig konstnärlig upplevelsefaktor med ansvar för hela Sverige. Fru talman! Det trängda ekonomiska läget på Operan får på inga villkor gå ut över Operabaletten. Därför får Operan ett tillskott på 6,5 miljoner. Men dansen är så mycket mer än Operabaletten. Det är bl.a. verksamheterna vid Dansens Hus, som för övrigt just nu bjuder på ett fyrverkeri av italiensk dans, vilket jag varmt vill rekommendera och hoppas att ingen missar. Det är också de få regionala dansinstitutionerna Göteborgsoperans balett, Skånes dansteater och Norrdans. Det är de fria dansgrupperna och koreograferna. Vi vill alltså slå ett slag för dansen, ja faktiskt många slag för dansen. Dansen är fortfarande ett konstområde som har mycket sämre villkor än t.ex. teatern. Det är viktigt att vi får en tydlig danspolitik som ger dansen möjligheter till utveckling. Ett ypperligt sådant initiativ borde t.ex. vara att dansen utses som nytt ämnesområde för nationellt uppdrag, vilket även lyfts upp i reservation 22 som Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna står eniga om. Vi har i Vänsterpartiet tagit danskonsten på allvar. Den motion som går till djupet med strukturfrågorna om dansen kommer inte upp till behandling i detta betänkande. Jag förmodar att behandlingen kommer att ske i vår. Då återkommer vi i debatten med våra konkreta förslag för att lyfta dansen till samma höjder som en grand jeté av danslegenden Nurejev. Avslutningsvis, fru talman, vill jag säga något om information till invandrargrupper om kulturbidragssystemet. Här har vi en reservation nr 16 som tar upp att Kulturrådet borde ges i uppdrag att genomföra informationsinsatser gentemot invandrargrupper om kulturbidragssystemet. Här menar vi i Vänsterpartiet att den mångkultur vi värnar och lyfter i alla sammanhang inte på något sätt märks i anslagstilldelningen till t.ex. de fria grupperna. Kulturbidragen ska alltså tillgängliggöras för alla. Det är vad förslaget handlar om. Riktigt så är det tyvärr inte i dag. Fru talman! Med detta står jag givetvis bakom alla Vänsterpartiets reservationer med yrkanden och yrkar bifall till reservationerna 5 och 38. Jag kan också hjälpa fru talmannen med att påminna om att telefonerna ska vara avstängda i kammaren.
Fru talman! Jag vet inte om Tasso var med när vi justerade betänkandet. Han har ju trots allt varit med då och då i utskottets arbete. Tasso Stafilidis gör skillnad på Moderaterna och Folkpartiet och säger att Moderaterna vill lägga ned Riksteatern. Jag ska läsa direkt ur vårt särskilda yttrande: "att teatern genom sina s.k. specialensembler, som Tyst teater och Cullbergbaletten, skall kunna erbjuda lokala arrangörer det som inte regionteatrarna har kapacitet till." Vi har också sagt att detta skulle kunna vara någonting som man gör på området musikteater. Det som sades stämmer inte. Men det passar naturligtvis bra att måla ut det som att vi vill lägga ned allt. Jag vill samtidigt passa på att läsa vad som står i vårt yttrande i betänkandet: "Vi vill också påminna om att vi i samma motion" där vi tog upp dessa frågor "har föreslagit att de fria teatergrupperna skall få ett tillskott, utöver regeringens förslag, med 15 miljoner kronor per år under en treårsperiod." Vi har varit ganska ensamma om att år efter år lägga fram detta förslag som har legat ett bra stycke över vad regeringen har föreslagit. Vänsterpartiet har bl.a. genom sitt budgetsamarbete med regeringen varit förhindrade att lägga fram sådana förslag. Det är till gagn för våra fria grupper, teatrarna och den verksamhet som Tasso Stafilidis ägnade sig åt innan han hamnade i det här sammanhanget.
Fru talman! Vi är inte riktigt överens när det gäller Riksteatern. Jag har läst ert särskilda yttrande. Ni har samtidigt en ton som i förlängningen går ut på något helt annat än det som Lennart Fridén lyfter upp här. Detsamma gäller egentligen också de fria grupperna. Jag och Lennart Fridén har varit överens om behovet av det ökade anslaget till de fria grupperna. Det är ingen hemlighet. Men om vi t.ex. under det förra budgetarbetet skulle ha stött det förslag som var helt i linje med vår åsikt så skulle det ha inneburit att vi hade behövt stödja också det övriga moderata budgetalternativet på kulturområdet. Och det är där skon klämmer, Lennart Fridén! Fru talman! Jag vill påpeka att skillnaderna vad gäller satsningen på de fria grupperna handlar om att man inte kan se de fria grupperna som en ensam liten ö. Institutioner, fria grupper och andra aktörer finns ju i kulturpolitiken i Sverige och lever i symbios. De måste leva och utvecklas tillsammans. Det går inte att satsa pengar på en grupp och sedan säga: Vi drar ned på det och det området! Det skulle vi i Vänsterpartiet aldrig gå med på. Där är vi inte överens, men vad gäller att den faktiska satsningen på de fria grupperna måste till är vi överens. Därför vill jag fråga Lennart Fridén om han i likhet med oss andra - både kulturministern och de flesta andra som har diskuterat frågan - är beredd att lägga de här ytterligare 50 miljonerna på sikt framöver för att nå den urholkning av bidragen som har skett.
Fru talman! Ni kan kanske börja med att nå upp till den nivå som Moderaterna redan har angett i sitt förslag. Det stödet skulle vi tacksamt ta emot också. Nu när jag har kommit på att Tasso Stafilidis har läst fel - och också har kunnat påpeka det för honom - eftersom han beskyller oss för att vilja lägga ned allt så försöker han smita undan genom att säga att vi har en ton i det hela som han tolkar på ett annat sätt. Låt mig bara konstatera att i det sammanhanget är
Fru talman! Jag ska inte gå in på tondövheten. I talarstolen får vi nämligen tyvärr inte sjunga. Annars hade jag gärna gjort det. Det är jag bra på, Lennart Den motion som ni moderater har väckt i riksdagen säger en sak, och den är tydlig. Den talar tydligt om vad som ska skäras ned, vad som ska förändras, hur det ska förändras osv. Jag tycker att den motionen just talar för att de strukturförändringar som ni vill göra till viss del innebär Riksteaterns död. Att ni sedan modifierar och lättar upp det som ni tycker genom ert särskilda yttrande är förvisso bra och behjärtansvärt.

Fru talman! Jag vill börja med att instämma i det som tidigare sagts av Inger Davidson och Dan Kihlström. Jag kommer att koncentrera mig på fyra områden. Vi kristdemokrater välkomnar den förstärkning på 20 miljoner kronor till regional musik-, dans och teaterverksamhet som nu föreslås. Vi har i flera tidigare debatter här i kammaren påtalat behovet av en förstärkning - en förstärkning som vi också har följt upp i vår budget. Det är bra att vi nu får stöd för våra tankar. Fru talman! Det finns behov, inte minst vad gäller omkostnader som kommer av långa och ofta dyra resor, övernattningskostnader och traktamenten men också beroende på att regionernas ytor ofta är stora. Därmed är det förenat med stora kostnader när man ska täcka sådana turnéområden. Fru talman! Jag vill ta tillfället i akt och fästa uppmärksamhet på att jag har tagit upp detta i en egen motion, men då utifrån Norrlandsoperans villkor. Vi kristdemokrater föreslår ytterligare 5 miljoner kronor utöver regeringens och stödpartiernas förslag till den regionala musik-, dans och teaterverksamheten. Tidigare här i kammaren har vi kristdemokrater - och det är många som har varit inne på det under den här dagen - framhärdat i att det finns all anledning att ta upp och förbättra förutsättningarna för konstnärerna. Det gäller t.ex. musik-, teater och dansgrupper - inte minst för att de ska kunna bedriva en långsiktig verksamhet. Vi vet att många är de konstnärer som arbetar under förhållanden som vi aldrig skulle acceptera för andra grupper. Det handlar ju, precis som Tasso Stafilidis var inne lite grann på, just om att kunna vara någonstans och repetera, att få sin lön och att hinna repetera. Det är alltså grundläggande verksamhetsfrågor, där offentliga kulturmedel kan verka stödjande för de fria grupperna. I dag har de fria grupperna en självklar plats i svenskt kulturliv. De står för mer än en tredjedel av alla föreställningar som framförs i Sverige varje år. De är som en frisk vind som blåser genom Kultur Sverige. Ingen kan i dag ifrågasätta de fria gruppernas betydelse. Det är därför en självklarhet att de ska ges rimliga ekonomiska villkor att fortsätta verka. Regeringens låga uppräkningar av löner och priser har drabbat de fria grupperna liksom den regionala teater-, dans och musikverksamheten hårt. Vi kristdemokrater har under flera år arbetat för en höjning av anslaget. I år har regeringen äntligen tagit ett steg i rätt riktning och höjt anslaget. Jag vill påminna Tasso Stafilidis om en sak. Han sade tidigare i sitt anförande att Vänsterpartiet hade varit den mest pådrivande i frågan. Jag utgår då från att han tänkte på sina två medarbetarpartier, för Kristdemokraterna har drivit denna fråga under samtliga år sedan jag kom till riksdagen 1998. Fru talman! Det behövs en snar lösning på frågan om hur pensionerna för de fria grupperna ska säkerställas. Det är oacceptabelt att regeringen ännu inte har presenterat någon lösning på problemet eller något förslag. Därför kräver vi att regeringen ska komma tillbaka till riksdagen snarast med ett sådant förslag. Jag blev inte särskilt hoppfull när ministern tidigare i dag, som svar på en fråga som hon tidigare fick vad gäller den delen, inte kunde ge något svar. Hon blev svaret skyldig. För mig tyder det på att det inte är så mycket tankearbete som har ägnats åt detta. Något måste man kunna säga i en så viktig fråga. För att bibehålla och utveckla kvaliteten på verksamheten måste de fria grupperna få möjlighet till en mer långsiktig planering än de har i dag. Därför välkomnar vi kristdemokrater Kulturrådets beslut att vid fördelningen av bidrag ska långsiktigheten vara en viktig utgångspunkt. Detta är också något som efterfrågas av konstnärerna själva. Med anledning av att Kulturrådet också avser att ändra principerna för fördelningen av bidrag till de fria grupperna vill vi påpeka att det är av synnerligen stor betydelse på vilket sätt dialogen sker mellan Kulturrådet och dem som berörs av besluten. Besluten måste så långt möjligt är förstås och förklaras och motiven för besluten ska vara väl motiverade. Detta är ett oerhört viktigt kvalitetsarbete. Jag ska nu säga några ord om filmen och filmavtalet. När riksdagen fattade beslut om filmavtalet hade vi kristdemokrater en del synpunkter. Dessa har vi utvecklat i en kommittémotion. När nu Filminstitutet står inför genomförandet av en avstämning av avtalet när det gäller på vilket sätt avtalet som det är utformat hittills har klarat av uppgiften så kommer vi med stort intresse att noga följa det arbetet. Det kommer vi att göra inte minst med anledning av den situation som uppstått beträffande det publikrelaterade filmstödet. Kulturministern synes, i ett svar på en skriftlig fråga som hon fått här i riksdagen i detta ärende, lägga hela ansvaret för den uppkomna situationen på parterna i avtalet. Hon avfärdar utan motivering att det har något med den tekniska utformningen av avtalet att göra. Det kan möjligtvis vara så, men frågan kvarstår: Hur kan kulturministern vara så tvärsäker på detta? I dag har vi tre län som saknar de ekonomiska förutsättningar som krävs för att man ska kunna upprätta regionala filmcentrum med allt vad det innebär. Jag har tagit upp detta tidigare i riksdagens kammare. Det är Jönköpings, Gävleborgs och Östergötlands län. Såsom avtalet är utformat lägger det hinder i vägen för en långsiktig lösning. I stället tvingas regeringen att pytsa ut medel via Framtidens kultur. Vilken trygghet ligger i detta? Som jag tidigare sade har vi tagit upp den här frågan tidigare. Frågan kvarstår: Vad gör Socialdemokraterna för att en långsiktig lösning ska kunna skapas? En annan fråga som man måste ställa sig är om detta är Framtidens kulturs uppgift. Fru talman! Jag ska också säga några ord om dansen. Dans består av rörelser. Det känner vi alla till, men ibland får vi påminna varandra om det. Dessa rörelser fylls med historier och känslor. I dansen kan man gestalta sina innersta tankar. Men dansen fyller också en social funktion. I alla tider har människor dansat tillsammans för att uttrycka glädje, sorg och önskningar. Dans som konstnärligt uttryck har länge betraktats som en exklusiv konstform, men nu befinner den sig i ett expansionsskede. Dansen når ut till alltfler. Publiken strömmar till. Många, framför allt ungdomar, upptäcker i dag dansen både som uttrycksmedel och som motionsform. När de kulturpolitiska målen fastslogs 1996 bekräftades dansen som en egen konstform. Det borde ha varit startskottet för den statliga politiken på danskonstområdet, men sedan dess har inte mycket hänt. Regeringen, liksom den socialdemokratiska riksdagsmajoriteten, talar sig varm för dansen men gör väldigt lite. Vi kristdemokrater vill att ett nationellt uppdrag för dansen ska inrättas. Vi konstaterar med tillfredsställelse att Vänsterpartiet och Miljöpartiet har anslutit sig till vår reservation. Detta är också någonting som Kulturrådet arbetar för. Ett nationellt uppdrag skulle sätta ökat fokus på dansens betydelse och ytterligare hjälpa dansen att nå ut till nya publikgrupper. Utskottsmajoriteten har avstyrkt vårt förslag men samtidigt uttalat sig positivt om att på sikt införa ett sådant uppdrag. För tredje året i rad har vi i utskottet förutsatt att regeringen ska ompröva behovet av ett nationellt uppdrag när det gäller dansen - ännu har inget hänt. Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga några ord om Dansens hus. Eftersom dansen saknar fasta institutioner ute i landet är Dansens hus en ovärderlig resurs för den svenska danskonsten. Publiken strömmar dit. Kritikerna är förtjusta. En fjärdedel av publiken är under 26 år, vilket är ovanligt i dessa sammanhang. Ett stort problem för Dansens hus är hyran. 50 % av anslaget går till att betala hyra för lokalerna. Vi hade naturligtvis hoppats att regeringen skulle ta itu med detta problem när den i våras utlovade en lösning på problemen med kulturinstitutionernas hyror, men så blev det inte. Dansen lyfts fram och hyllas, men några resurser tillförs inte. I stället utlovas en hearing om dans någon gång under nästa år. Det är positivt, men inte tillräckligt. Dansen måste få det stöd som behövs. Som en del i det arbetet behöver anslaget till Dansens hus höjas. Fru talman! Jag står självfallet bakom Kristdemokraternas samtliga yrkanden i det aktuella betänkandet, men för tids vinnande vill jag yrka bifall till reservation 22.

Fru talman! Även i år har vi socialdemokratiska ledamöter i Västsverige lagt en motion om Göteborgsoperan under den allmänna motionstiden. I vår motion önskar vi en översyn av Göteborgsoperans statsbidrag. Göteborgsoperan är en kulturangelägenhet för hela Västsverige - en region med ca 1 1⁄2 miljon invånare. Publiktillströmningen är stor till de ofta uppmärksammade och hyllade föreställningarna. Göteborgsoperan kan i dag mycket väl mäta sig med Kungliga Operan i Stockholm. Sedan Västra Götalandsregionen bildades kan man med fog påstå att Göteborgsoperan nu är hela Västsveriges opera och en kulturell mötesplats för invånarna i regionen med omnejd. Som sagt - Göteborgsoperan uppfyller med råge publikens högt ställda krav och förväntningar. Jag anser därför att det är beklämmande att Göteborgsoperan i jämförelse med exempelvis Kungliga Operan tillförs mindre ekonomiska resurser. Självklar argumenterar jag inte emot Kungliga Operan - tvärtom. Jag uppskattar och är stolt över att vi har en magnifik nationalscen i Sverige. Men det är lika viktigt att det ges möjlighet att uppleva och njuta av bra operaföreställningar i Västra Götaland och i hela Sverige. Fru talman! Kulturrådet har i sin rapport Från Sevilla till Duvemåla uttalat att det sannolikt krävs en högre offentlig finansiering av Göteborgsoperan för att verksamheten vid institutionen även i fortsättningen ska bli framgångsrik. Med den betydelse som verksamheten i Göteborg har för musikteaterns utveckling i ett nationellt perspektiv finns starka skäl för en höjning av nivån på statsbidraget, menar Kulturrådet. Att kulturutskottet i sitt betänkande delar den här uppfattnningen är positivt. Att kulturutskottet vidare konstaterar att musikteater är en dyr konstform, som fordrar mycket personal, är bra. Fru talman! Förra året valde jag att inte yrka bifall till den västsvenska motionen, fastän det kliade i fingrarna. I år kliar det ännu mera. Hjärtat säger en sak och huvudet en annan. Det är emellertid glädjande att kulturutskottets s-grupp tagit initiativ till ett tillkännagivande om att Göteborgsoperan ska försäkras få ta del av Kulturrådets höjning av anslagen om 20 miljoner kronor till de regionala teater-, dans och musikinstitutionerna. Men faktum kvarstår: Detta är osäkra premisser, och det är därför svårt för Göteborgsoperan att långsiktigt planera sin verksamhet. Det finns en risk för att vi står här igen nästa år - med mössan i hand. I sammanhanget vill jag nämna att anslagsnivån för Kungliga Operan höjs med 6,5 miljoner per år fram till 2004. Jag anser att Göteborgsoperan borde ha fått med Kungliga Operan likvärdiga ekonomiska villkor. Fru talman!

Fru talman! Jag tror nog att jag kan säga att jag på senare år inte särskilt ofta har tagit kammarens tid i anspråk, och jag tänker inte göra det i någon större utsträckning nu heller. Jag har inte något yrkande, men jag skulle gärna vilja göra två korta kommentarer innan behandlingen av detta betänkande från kulturutskottet avslutas. Jag vill först gärna instämma i det som Claes Göran Brandin nyss sade om Göteborgsoperan och dennas ekonomiska förutsättningar. Jag behöver inte närmare utveckla detta utan vill bara understryka det som Claes-Göran Brandin sade. Mitt egentliga ärende är att kort kommentera utskottets skrivning när det gäller motion Kr325, som handlar om villkoren för de s.k. öppna kanalernas verksamhet. Utskottet hänvisar i det sammanhanget till att man har noterat att Kulturdepartementet ska genomföra en hearing, som ska ses som ett steg mot en fördjupad dialog om framtiden för öppna kanaler och andra lokala sändarföretag. Det är klart att ett anordnande av en hearing i och för sig inte förpliktigar till någonting, men jag vill ändå gärna ha sagt att jag tycker att det är bra att en sådan genomförs. Jag har vid mina kontakter med företrädare för öppna kanaler fått det intrycket - rätt eller fel - att de här organisationerna har haft vissa svårigheter att få till stånd en bra dialog med departementet. Jag vill därför gärna ge uttryck för förhoppningen att den dialog som man nu har utlovat ska resultera i någonting som är konstruktivt för de öppna kanalernas fortsatta verksamhet. Om så mot förmodan inte skulle ske är det min förhoppning att kulturutskottet, liksom man har gjort när det gäller Göteborgsoperan, tar ett eget initiativ i sammanhanget.
Fru talman! Det gläder mig särskilt att Sven Hulterström är engagerad vad gäller öppna kanaler. Vänsterpartiet har ju avgivit en reservation om öppna kanaler. Min förhoppning är att Sven Hulterström även inom det socialdemokratiska partiet ska kunna verka för att vi ska få möjlighet till öppna kanaler, gärna i hela landet, och till någon typ av statligt stöd för detta. Jag tror inte att det räcker med att kulturutskottet försöker göra någonting i den här frågan. Socialdemokrater bör också inom sitt parti försöka verka för att stärka de öppna kanalerna.
Fru talman! Jag har ingen bestämd uppfattning om hur stödet till de öppna kanalerna exakt ska utformas. Jag har bara velat stödja dem i deras ansträngningar att få till stånd en bra dialog om deras arbetsförutsättningar. Min motion handlar inte så mycket om statligt stöd som om möjligheterna för de här kanalerna att i framtiden bli tilldelade frekvenser, så att de kan utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. Jag har naturligtvis ingenting emot att också de aspekter som Charlotta Bjälkebring för fram i sammanhanget behandlas, utan jag förutsätter att också de kommer upp till behandling.
Fru talman! Jag ska inte säga så mycket mer om de öppna kanalerna än att jag förutsätter att man vid den hearing som ska hållas också tar upp såväl frågan om frekvenser som frågan om statlig finansiering. Det finns också andra ekonomiska ansvarsfrågor i sammanhanget som berör kommuner och landsting. Jag vill för Sven Hulterström och inte minst Claes-Göran Brandin understryka det som utskottet skriver om Göteborgsoperan. Vi vill inte precisera hur stor ökningen av anslaget till Göteborgsoperan ska vara mer än att det ska göras en ökning. Det bör i stället ankomma på Kulturrådet att besluta om hur stor uppräkning av bidraget som får göras, fördelning osv. Bakom detta ligger två resonemang. Det ena är att Kulturrådet självt har uttalat att det finns starka skäl för en höjning av statsbidragsnivån. Det andra är, som utskottet självt lägger till, att musikteater är en dyr och personalintensiv konstform. Detta är alltså ytterligare två kvalificeringsgrunder. Jag har tidigare i debatten tagit mig friheten att säga att jag inte skulle beklaga om Kulturrådet inom anslagsramen kan göra en uppräkning för Göteborgsoperan till samma nivå som för Kungliga Operan i Stockholm, dvs. 6,5 miljoner kronor.

Fru talman! Det är ett något märkligt ärende som i dag ska debatteras för beslut i nästa vecka, dvs. i december månad. Om regeringen hade följt tidigare gällande regler och gjort anmälan på sedvanligt sätt, hade detta ärende och detta beslut varit obehövliga. Nog är det lite pinsamt att man på grund av bristande handlag får göra om en lagstiftningsprocedur efter påpekande om felaktigheter. Därtill har oklarheten om vad som gäller skapat bekymmer inom berörd bransch och för vårt rättsväsende. Just nu är det nog egentligen ingen som vet vilka regler som gäller och hur ärendet ska hanteras. Fru talman! Moderata samlingspartiet motsätter sig inte att lagstiftningen görs om men beklagar att regeringens proposition inte innehåller några övergångsregler. Eftersom den tidigare lagstiftningen inte ansetts gälla, måste det nu pågående förfarandet anses som ny lagstiftning och behandlas i enlighet med detta, och då krävs övergångsregler. Det har för berörda företag varit omöjligt att veta när - ja, även om - regeringen avsåg att rätta till misstagen med ett nytt förslag. Inte förrän regeringens proposition i ärendet presenterades blev det klart att lagen skulle tillämpas fr.o.m. den 1 februari 2002, dvs. lite mer än en månad efter riksdagsbeslutet, och det kan inte anses rimligt. Det hade varit möjligt för regeringen att inte lägga fram något förslag och vidhålla att inget misstag var begånget eller att behandla ärendet under våren tillsammans med övriga aviserade frågor inom spelområdet och då med eller utan övergångsregler. Således var det helt omöjligt att förutse giltigheten från 1 Detta uppmärksammas av såväl Svenskt näringsliv som Sveriges hotell och restaurangföretagare, vilket alla ledamöter i kulturutskottet väl känner till. Jag förstår att alla företagare som nu får ett beslut med ikraftträdande lite mer än en månad efter riksdagsbeslutet är bekymrade. Det är helt orimligt att företagen ska kunna anpassa verksamheten på så kort tid. Det berör många anställda med uppsägningstider, och sedvanliga förhandlingar ska naturligtvis äga rum enligt sedvanliga former. I många fall är det säkert så att företagen har kontrakt på lokaler med en viss längd på uppsägningstiden, vilket då kan innebära att företag kommer att tvingas betala hyra för onödiga, stora lokaler, vilket kan försvåra för företag med små marginaler. I många fall är det just mindre restaurangföretag med relativt många anställda som berörs, och i den vikande konjunktur som nu råder är åtgärder som försvagar företagandet det sista som behövs. Fru talman! Kulturutskottets ledamöter har även fått ta del av ett PM där rättsläget analyseras utifrån gällande lagstiftning och regelverk. Jag ser en uppenbar risk för fortsatta rättsliga och andra ifrågasättanden i detta ärende, eller möjligen när en riksdagsmajoritet beslutar enligt föreliggande betänkande. Det går att undvika om riksdagen i stället bifaller reservation 1, som jag härmed yrkar bifall till. Fru talman! Således yrkar jag bifall till reservation Därmed undviks fortsatta ifrågasättanden, och företagen får rimliga möjligheter till nödvändiga anpassningar, vilket Svenskt näringsliv och Sveriges hotell och restaurangägare framhåller är nödvändigt.

Fru talman! Jag vill inleda med att yrka bifall till reservation 2. Under de senaste åren har riksdagen vid ett par tillfällen, 1997 och 1999, genomfört förändringar i lotterilagen. Förändringarna har syftat till att anpassa lagen till en ny verklighet på spelmarknaden. Lagändringarna har bl.a. behandlat s.k. automatspel, dvs. penningautomater, skicklighetsspel, värdeautomater och varuspelsautomater. Vi har nu att ta ställning till ändringar i lotterilagen som inte innebär någon ändring i sak. Orsaken är ju att ändringarna i lotterilagen som gjordes 1999 inte föregicks av ett anmälningsförfarande till EU-kommissionen, och sedan dess har lagen ifrågasatts. Flera domar under detta år har konstaterat att vissa av ändringarna i lotterilagen inte föregåtts av ett sådant anmälningsförfarande och därför inte kunnat tillämpas mot enskilda. Detta skapar självklart en osäkerhet hos rättsvårdande myndigheter, men också hos dem som är verksamma i lotteribranschen. Detta ska nu åtgärdas genom ett förnyat beslut här i riksdagen. Denna gång har Kommerskollegium på regeringens uppdrag till EU-kommissionen anmält förändringar av lotterilagen av samma materiella innehåll som redan antagits av riksdagen. Den föreskrivna tremånadersfristen för EU-kommissionen eller övriga medlemsstater att lämna synpunkter på de anmälda ändringarna har löpt ut utan att några synpunkter lämnats. Regeringen föreslår att ändringarna ska träda i kraft den 1 februari 2002 och att några övergångsregler inte ska gälla. Eftersom förslaget följaktligen främst är ett formaliabeslut av redan beslutade lagändringar har vi kristdemokrater inte för avsikt att här ta upp mer principiella frågor om spel och lotterier. Vi ifrågasätter dock att lagen ska träda i kraft redan den 1 februari 2002. Situationen har varit oklar för många aktörer på denna marknad under de senaste åren. Ingen har kunnat ge klara besked om lagen har varit tillämplig eller inte. Först i och med den proposition som nu ligger på riksdagens bord blir rättsläget tydligt. För att ge de företag som är verksamma i denna bransch en möjlighet att ställa om sin verksamhet anser vi att lagen bör träda i kraft den 1 juli 2002. Regeringen och majoriteten i kulturutskottet menar att det för aktörerna på spelmarknaden bör ha framstått som uppenbart att regeringen skulle komma att vidta åtgärder för att snabbt stoppa en utveckling på spelautomatsmarknaden som går stick i stäv med vad regeringen beslutat. Det kan vi nog tycka, vi som verkar i det här huset. Men det har dock gått över två år sedan vi tog beslutet förra gången här i riksdagen, och jag vet att många olika signaler har nått aktörerna, alltifrån att lagen inte gäller till att frågan skulle komma upp i en kommande spel och lotteriproposition. Med tanke på detta tycker vi kristdemokrater att tre månaders respit är en mycket kort tid för t.ex. en företagare som ska ställa om sin verksamhet. Därför är det mer rimligt att lagen ska träda i kraft om ett halvår. Slutligen, fru talman, när vi nu ännu en gång diskuterar lotterier vill jag säga att vi kristdemokrater självklart med stor spänning väntar på en omfattande proposition på området. Då handlar det bl.a. om folkrörelsernas andel av spel och lotterimarknaden, om utvecklingen på Internet, om spelmissbruk och mycket annat. I det sammanhanget återkommer vi med vår syn på spel och lotterifrågor.

Fru talman! Fredagen den 22 november 1996 och tisdagen den 1 juni 1999 fattade vi här i Sveriges riksdag två beslut som dagens betänkande handlar om. Kulturutskottet föreslår i dagens betänkande att riksdagen på nytt ska anta de ändringar i lotterilagen som riksdagen alltså redan har fattat beslut om. Bakgrunden till detta är att det har satts i fråga om de redan beslutade förändringarna är sådana förändringar som borde ha föregåtts av en s.k. notifiering inom EU. Regeringen och riksdagen gjorde bedömningen när beslutet i juni 1999 togs att förändringarna var av sådan art att det inte skulle behövas någon notifiering. Min avsikt i denna debatt är inte att återigen ta upp det materiella innehållet i lotterilagstiftningen och vad riksdagens tidigare beslut innebär för olika entreprenörer inom branschen. De frågorna diskuterades inför riksdagsbeslutet 1999. Vad jag däremot ska beröra är vad som har hänt sedan riksdagsbeslutet, och jag ska också beröra de två motioner som behandlas i betänkandet. De beslut som fattades 1996 och 1999 föregicks av breda remissbehandlingar, och även Lagrådet granskade dessa förslag och lämnade dem utan erinran. Jag tror att det är viktigt att slå fast detta, eftersom vi i detta betänkande behandlar förslag som är identiska med de tidigare. Det är också av detta skäl som varken någon remissbehandling eller någon lagrådsremiss skett denna gång. Beslutet 1999 innebar också en rimlig övergångsperiod för marknadens aktörer. De som hade tillstånd som beviljats före den 1 juli 1999 fick en övergångsperiod på så sätt att de äldre bestämmelserna gällde till utgången av år 2000, och den som vid lagens ikraftträdande innehade en varuspelsautomat med tillstånd enligt 25 § i lotterilagen fick en övergångstid till utgången av år 2001. Fru talman! Som jag tidigare nämnde gjorde regering och riksdag bedömningen vid den tidpunkten att någon notifiering av de förändrade lagarna inte skulle behöva ske. Vad som har hänt därefter är att det har uppstått en osäkerhet hos rättsvårdande myndigheter om vissa av lotterilagens bestämmelser kan göras gällande mot enskilda. Det handlar då inte om själva innehållet i bestämmelserna, utan det handlar uteslutande om att lagen inte kan göras gällande eftersom den inte notifierats inom EU. I de rättsliga prövningar som gjorts kan jag konstatera att en tingsrätt och två hovrätter menar att den förändrade lagstiftningen borde ha föregåtts av en notifiering, medan en tingsrätt inte delar denna uppfattning. Till saken hör att frågan inte har prövats till högsta instans. Fru talman! När den osäkerhet som jag har beskrivit uppstod kan man säga att regeringen har två vägar att gå, om man verkligen vill att de lagar som stiftas också ska vara giltiga. Antingen väljer man att notifiera ändringarna, eller så går man den juridiska vägen med förhoppningen att i högsta instans få rätt. Det senare alternativet innebär högst troligt att processandet tar en ansenlig tid och att den osäkerhet som råder blir bestående under en orimligt lång tid. Att man nu valt den snabba vägen via notifiering kan förklaras av den utveckling som iakttagits sedan osäkerheten uppstod och som bl.a. Lotteriinspektionen pekat på i en skrivelse till regeringen. Man pekar där på att många inom branschen "utnyttjat" den uppkomna situationen genom att ställa ut ett växande antal automater. Detta trots att det för alla inom branschen måste ha varit fullkomligt klart vad innehållet var i de av riksdagen beslutade, men ej notifierade, lagarna. Det måste även för aktörerna på marknaden ha varit helt klart att regering och riksdag skulle komma att vidta åtgärder för att snabbt stoppa en utveckling på spelautomatsmarknaden som går stick i stäv med vad riksdagen beslutat. Det är också av detta skäl som vi i betänkandet inte föreslår några övergångsbestämmelser. Jag måste säga att det är högst förvånande att marknadsaktörerna under den övergångstid som man faktiskt har haft inte har utnyttjat den till att omdana eller omstrukturera sin verksamhet utan tvärtom till att expandera den. Det finns uppgifter på att antalet automater på bara denna korta tid har ökat långt mer än vad branschen medger. I detta måste naturligtvis ligga ett medvetet företagsekonomiskt risktagande, som jag för min del har svårt att förstå. Det kan inte ha förelegat någon oklarhet i lagens materiella innehåll som motiverar denna expansion. Fru talman! Avslutningsvis vill jag för det första kort kommentera de två motioner som behandlats i detta betänkande. Vad jag först kan konstatera är att båda motionerna behandlar frågan om en övergångsperiod, inte det materiella innehållet i lagen. Och det är bra. När det gäller övergångsperioder har jag tidigare beskrivit den utveckling som skett under den period som branschens företag egentligen skulle använda för att omstrukturera sin verksamhet. Den är enligt socialdemokratins uppfattning djupt oroande. I och med att riksdagens tidigare identiska beslut innehöll övergångsperioder finner vi ingen som helst anledning till att branschen ånyo ska få en omställningsperiod längre än till lagens ikraftträdande den 1 För det andra kan jag konstatera att regeringen nu genomfört, precis som Dan Kilström sade, en notifiering av lagändringsförslaget. Den tremånadersprövning som föreskrivs har genomförts utan att några synpunkter inkommit från vare sig kommissionen eller medlemsstaterna. Det föreligger således inget EU-rättsligt grundat hinder att anta lagändringarna på nytt. Fru talman! Jag yrkar bifall till förslaget i KrU6 i dess helhet och avslag på de två reservationerna i betänkandet.
Fru talman! Det går rimligen inte att åberopa tidigare lagstiftning eftersom den har varit giltig. Hade den varit giltig hade regeringen inte behövt återkomma nu med detta, utan därför står vi på så att säga ruta noll. Ser inte Lars Wegendal risk för fortsatta rättsprocesser om man inte har övergångsregler på ett sedvanligt sätt? Lars Wegendal har ju fått del av ett PM i utskottet där man talar om vilka regler som gäller på det här området. Ser inte Lars Wegendal risk med att på så kort tid avveckla ganska mycket personal under ordnade former? Risken består i att många av dessa i så fall kommer att bli arbetslösa. Delar Lars Wegendal inte svenskt näringslivs och Sveriges hotell och restaurangägares uppfattning i denna fråga?
Fru talman! Låt mig börja med risken för fortsatta rättsprövningar. Jo, jag är fullt medveten om de risker som finns. Jag är ganska säker på, om inte helt, att oavsett vilket beslut som vi fattar på tisdag kommer de rättsliga prövningarna att fortsätta. Grunden för den uppfattningen är följande. Går man in på Nöjesbranschens riksförbunds hemsida och läser vad de tycker ser man att det alltså inte handlar om en övergångsperiod utan om att de vill ha en helt fri spelmarknad och full konkurrens på den spelmarknaden. Det är en uppfattning som jag inte delar. Det är också en uppfattning som riksdagen i beslut redan 1996 har försökt att förhindra genom att anordna statliga monopol och genom att fatta beslut som innebär att s.k. lyckohjulen ska fasas ut från marknaden.
Fru talman! Jag tycker att det här är något märkligt. Lars Wegendal är fullt medveten om att detta innebär fortsatta rättsprocesser. Men ett beslut enligt betänkandet innebär att man med öppna ögon öppnar för nya rättsprocesser, och det kan inte vara ett rimligt riksdagsbeslut? Hade man däremot gått på vår reservation, där vi vill ha en övergångstid enligt gängse regler, hade man undanröjt grunden för fortsatt rättsprövning. Det måste vara det som är målet för ett parlament att göra. Lars Wegendal tog upp konkurrensfrågor. Det finns ingenting i detta betänkande som handlar om det. Det kommer möjligen i nästa stora betänkande till våren. Jag tycker att det är illa att en majoritet är beredd att öppna för nya fortsatta rättsprocesser som lätt kunde undvikas genom att bifalla reservation 1.
Fru talman! När vi fattade beslut 1996 respektive 1999 var vår tanke inte heller att öppna vägen för rättsprocesser. Det är den som startat processerna som naturligtvis får ta det avgörandet. Självklart hoppas jag att det inte blir några rättsprocesser. Men med tanke på de idéer som marknadsaktörer har är jag ganska säker på att vi inte kommer att kunna undvika rättsprocesser, oavsett vilket beslut vi fattar, oavsett om vi går på Roy Hanssons yrkande eller på majoritetens förslag.
Fru talman! Jag vill bara något kommentera Lars Wegendals syn på den här frågan. Det låter nästan som att Lars Wegendal har en mer juridisk syn på frågan. Jag har en ganska praktisk syn på den. Lars Wegendal sade i sitt inlägg att han tyckte att företagen hade utnyttjat den här situationen. Det borde vara uppenbart för dem att det snart skulle komma beslut. Ja, två år är väl inte så där väldigt snabbt. Det har ändå gått en ganska lång tid. De flesta av de företagare som vi talar om har säkert inte egna jurister som kan sitta och studera hur det fungerar på det här området. När vi har lagt vår reservation har vi sett väldigt praktiskt på frågan. Vi tycker att tre månader är en väldigt kort tid för företagare, oftast småföretagare, i branschen som jobbar med automater. För att ge branschen och småföretagarna en chans att ställa om sin verksamhet vill vi förlänga och ge ett halvår i stället för tre månader. Det är utgångspunkten för oss - att se lite praktiskt också, inte bara juridiskt, på frågan.
Fru talman! Jag har alltså sett praktsikt på den här frågan också, tidigare. Dan Kilström vet om att vi i samband med beslutet 1999 antog ganska praktiska övergångsbestämmelser. Jag hade hoppats att de skulle fungera. Det visade sig att de inte har fungerat, utan man har från branschens sida expanderat verksamheten. Eftersom vi är överens om det materiella innehållet i lagen rakt över riksdagens alla partier tror jag att det vore bra om vi kom fram till att vi inte skulle ha en övergångsperiod längre än till den 1 februari. Då riskerar vi inte att fler automater ställs ut under den här relativt korta tiden. Ger vi en lägre övergångsperiod tror jag att fler automater kommer att placeras ut, och det är inte bra för spelmarknaden i
Fru talman! Nu handlar det bara om ett halvår. Det handlar om att ställa om produktionen på en mer rimlig tid än tre månader, som jag tycker är oerhört tufft. Som en slutkommentar vill jag säga - även om vi nu inte diskuterar det här principiellt, det inte är någon skillnad materiellt - att det finns bekymmer på spelmarknaden. Det visar sig också när det gäller de automater som man kommer att få monopol på. Det har vi anledning att återkomma till och följa väldigt noggrant.
Fru talman! Det oro som Dan Kihlström tar upp delar vi fullt ut. Jag hoppas verkligen att vi i kommande debatter i det här ämnet får behandla frågeställningar om hur man ska komma till rätta med de bekymmer som spelande över huvud taget generellt åstadkommer.

Fru talman! Det är inom få områden som man kan ha så kul som man kan ha när man håller på med spel. Samtidigt är det få områden där man har så stora möjligheter att förlora pengar som när det gäller spel. Sannolikheten att vinna är mycket liten. Att det ändå finns vinnare beror på att det är flera hundratusentals människor som försöker, men det är väldigt få som lyckas. Men det är nästan bara de som lyckas som vi hör talas om. Därför kan hjulen snurra vidare. Det finns hela tiden folk som vill försöka och försöka. Det här betänkandet kommer tillbaka till riksdagen trots att vi redan 1996 och 1999 beslutade i frågan, och detta på grund av att regeringen inte ansett sig nödgad att notifiera detta i EU, dvs. att informera EU-staterna om att lagstiftningen har antagits och ge dem en möjlighet att lämna synpunkter på den. Detta har då inneburit ett oklart rättsläge i Sverige. Sist vi beslutade i frågan drev Vänsterpartiet att det skulle införas övergångsbestämmelser. Vi drev också frågan om produktansvar för de företag som skulle skrota de förbjudna maskinerna. Men den här gången anser vi att två månader bör räcka innan förbudet återigen träder i kraft. Vi hävdar det, eftersom lyckohjulsfabrikanterna mycket väl under flera års tid har vetat var vi politiker har stått i frågan. Ser man det hela i det perspektivet har övergångstiden varit väldigt lång. Ett annat problem som jag tycker är mycket mer oroande är de svårigheter som kan uppstå för många föreningar. Många föreningar har väldigt stora intäkter från den här typen av maskiner. Därför är det viktigt att det snarast görs en total översyn av lotterimarknaden och av föreningslivets andel av lotterimarknaden. Därför vill jag fråga Lars Wegendal: När kommer denna översyn? Kommer det att läggas fram en proposition under den här mandatperioden, eller hur blir det? Den maskin som vi vill förbjuda kallas för lyckohjul. Det är en spelmaskin som liknar en enarmad bandit, men den har ingen arm. Utbetalning av vinst sker av en person i lokalen, och det finns ett räkneverk på maskinen. Lyckohjulen fungerar inte exakt som de enarmade banditerna, som förbjöds 1979, men de är väldigt snarlika varandra. Det var inte utan anledning som riksdagen beslutade om att förbjuda den enarmade banditen. Den ansågs som farlig och beroendeframkallande. Snabb vinst, snabb utbetalning och snabb insats ansågs leda till osunt spelande. Jag och Vänsterpartiet delar uppfattningen att sådana här typer av maskiner leder till ökat spelberoende. Visst kan vissa företag få svårt att klara omställningen. Jag förstår också att många föreningar kan få penningproblem på grund av att man förbjuder den här typen av apparater. Men rent generellt anser Vänsterpartiet att det offentliga måste ta ett större ansvar för barns och ungdomars fritid. Lotteri, bingo och lyckohjul ska inte vara en förutsättning för att finansiera verksamheter. Det offentliga måste här ta ett ökat ansvar. Därför är det också viktigt att vi snabbt får den utlovade propositionen som behandlar alla dessa frågor i ett sammanhang. För mig och Vänsterpartiet är det nu viktigare att få bort en apparat från marknaden som är skadlig för användare än att tala om övergångsregler.
Fru talman! Jag ska svara på Charlotta Bjälkebrings fråga. Enligt de planeringar som finns är en lotteriproposition tänkt att komma den 18 mars 2002. Vad den sedan innehåller vågar jag i dagsläget inte uttala mig om. Jag är rädd för att den inte innehåller allt det som jag och Charlotta Bjälkebring vill att den ska innehålla. Man har nog inte hunnit med alla delar, men jag hoppas att de mest väsentliga delarna kommer att behandlas. Sedan delar jag Charlotta Bjälkebrings uppfattning och oro när det gäller de lokala idrottsföreningarna. Den totala summan pengar från spel och lotterier som går till idrotten är relativt stor. De går ju till Riksidrottsförbundet, och sedan är det upp till förbundet självt att fördela dessa pengar. I den fördelningen har vi från riksdagen ingen insyn. Jag hoppas att detta får ett bättre genomslag i framtiden ned till de lokala idrottsföreningarna så att de verkligen märker ett tillskott av pengar från spel och lotterimarknaden.
Fru talman! Det är bara att beklaga att det kommer att dröja så länge som till den 18 mars innan förslaget kommer och att det inte heller innehåller alla de delar som jag och förmodligen Wegendal är överens om borde finnas med i propositionen. Man kan också vända på det hela. Nu har övergångsbestämmelserna gällt under väldigt lång tid, eftersom vi fattade beslut 1996 och 1999. Lika lång tid har också regeringen haft på sig för att försöka komma fram till ett förslag som ger ökad möjlighet för föreningslivet till en ökad egenfinansiering och också till att ta över de statsbidrag som går till föreningslivet. Jag vill bara rikta kritik till Regeringskansliet. Så här långsamt får det bara inte gå.
Fru talman! Jag lovar att jag ska framföra denna kritik.

Fru talman! Jag vill tacka för svaret på min interpellation om attityder i och till skolan. Bakgrunden till interpellationen är Skolverkets rapport nr 197 om attityder till skolan från insidan av elever och lärare och från utsidan av föräldrar och allmänhet. Undersökningen år 2000 ger möjligheter till att jämföra förändringar i uppfattningar hos de olika grupperna under en sexårsperiod. Jämförelser med de nordiska länderna har också gjorts. Den första undersökningen gjordes år 1993-1994. Givetvis håller jag med Ingegerd Wärnersson om att elevernas svar är oerhört viktiga - egentligen viktigast. Men jag valde lärare och föräldrar eftersom elevernas svar borde kräva en helt egen debatt. Lärarna är inte bara den viktigaste yrkesgruppen för att ge eleverna kunskaper och färdigheter, utan också en mycket viktig yrkesgrupp för folkhälsan, hävdar jag. Att ge elever förutsättningar att bygga upp sitt självförtroende ger trygghet och föder lust att lära och leva. I vårt moderna samhälle kan lärarna ses som den viktigaste yrkesgruppen. Samtidigt upplever lärare enligt rapporten Attityder till skolan 2000 brist på inflytande över extra stöd till elever med behov, storlek på klasser, undervisningsgrupper, skolmiljön, skolans användning av resurser osv. En fjärdedel av lärarna uppger dessutom att de inte kan kritisera förhållandena i skolan utan att det drabbar dem själva på något sätt. Det är denna trend vi måste vända. Vi måste börja lyssna på lärarna. Fru talman! Kommunerna satsar i dag olika mycket pengar på skolan. Kostnaden för en grundskoleelev varierar mellan 37 000 och 76 200 kr. Det är inte självklart att mer pengar ger bättre studieresultat. Ministerns Wärnerssonpengar kan öka lärartätheten, men med 0,069 % eller 7 lärare per 10 000 elever oavsett var på skalan kommunerna befinner sig. Det blir bara en nödåtgärd från regeringen för att försöka rycka till sig styrningen. I skolan, där alla samhällets grupper möts, finns stora möjligheter att främja en ökad folkhälsa, jämställdhet, social kompetens och att ha nolltolerans för mobbning och främlingsfientlighet. Dagens verklighet är sådan att skolan har fått ta över alltmer av familjens fostrande ansvar. Att lyssna på lärarna och ge dem högre auktoritet måste innebära att deras ord väger tungt. Om en lärare begär extra stöd vid behov för en elev, måste denna begäran väga lika tungt som när en läkare ordinerar en insats. Tyvärr har inte en lärare i dag uppnått samma status som en läkare. Samtidigt som jag vill ge skolministern kredit för det värdegrundsarbete skolministern genomfört, inser jag att vi har ett gemensamt dilemma. Både Kristdemokraterna och Socialdemokraterna vill att kommunerna fortsatt ska vara huvudmän för skolan. Vi tror på närhetsprincipen. Samtidigt ser vi hur lärarkåren verkligen skulle behöva få ett bättre erkännande. Det har varit ett värdegrundsår. Jag skulle vilja fråga skolministern om det inte är dags för ett lärarår. 2001 visar bl.a. att Sverige är nummer ett av 18 länder när det gäller läsförmåga hos befolkningen i åldern 16-65 år. När det gäller antalet undervisningstimmar per år för 13-åringar ligger vi dock allra lägst av 26 länder. Kvoten mellan lönen för högstadielärare med 15 års erfarenhet och bruttonationalprodukten per capita placerar Sverige åtta från botten av 26 länder. Det är dags för läraryrkets renässans.

Fru talman! Jag ska inte säga att jag är helt emot Wärnerssonpengarna. Vi vill inte tillföra mindre pengar till kommunsektorn, men vi ser svårigheter att styra så exakt när det varierar så mycket när det gäller kostnaden per elev. Lärarförbundets landsomfattande enkät visar att ett stort antal kommuner planerar för nedskärningar inom skolan också nästa år. Det handlar främst om indragna lärartjänster och vikariestopp, men också om större barngrupper i förskolor och fritidshem. Mediernas bild av skolan ger inte utrymme för den verklighetsbeskrivning som är nödvändig. Påtryckningarna från kommunal och skolpolitisk ledning får inte vara sådana att lärarna inte känner att de kan föra en öppen kritisk debatt. Trots att resurserna minskat på många skolor genomförs ett omfattande pedagogiskt utvecklingsarbete. Trots detta är det lärarna som får kritik när det inte går bra i skolan. När mobbning och våld ökar i skolan får ofta lärarna skulden, trots att det är familjeutvecklingen i samhället som är den egentliga orsaken. I en debattartikel redovisas från Lärarförbundet att spännvidden är mycket stor när det gäller hur lärarna upplever att de har möjlighet att påverka. Man har ett indexvärde på 50 som jämförelse. Där varierar det mellan 23 och 70. Det är alltså ända ned i 23 på vissa skolor. Det lärarna i första hand efterlyser är mindre elevgrupper. Många lärare bär ständigt med sig en känsla av att inte ha hunnit med. Fru talman! Tyvärr är det som Lärarförbundet skriver om att respekten för lärares yrkesmässiga frihet och professionella kunnande brister sant. Det kan bero på att föräldrainflytandet brister. Det är därför jag har kopplat dessa båda frågor till varandra. 2000 att de vill vara med och bestämma om vad barnen får lära sig i skolan jämfört med 1997. Det sade också ministern i sitt anförande. Men samtidigt framgår det av undersökningen att jämfört med 1997 finns det en ökad klyfta mellan vad föräldrarna vill och vad de uppfattar att de kan vara med att bestämma om. Det är viktigt att föräldrarna ges chansen att vara med i skolans värld mera, framför allt genom att ta ett ansvar för skolan. Det är viktigt att lärares profession uppvärderas och att rollen blir tydlig när det gäller vad som är yrkeskompetensen. Det har slarvats för mycket med det genom tiderna. Man har trott att vikarier utan utbildning kunnat ersätta en utbildad lärare. Det har undergrävt lärares auktoritet. Det skulle aldrig kunnat ske inom t.ex. läkarkåren. Det område som störst andel lärare anser att skolan generellt lyckas sämst med är att ge stöd till elever med behov. Föräldrarna anser att antalet lärare på skolan är otillräckligt. Det gäller särskilt grundskolan. Eleverna anser i för låg grad att skolan väldigt eller ganska mycket ger dem lust att lära sig mer. Stressen har ökat sedan 1997 i såväl grundskolan som gymnasieskolan. Grundskolan tycks ha en sämre arbetsmiljö än gymnasiet. Svenskarna framstår som mest kritiska till skolan i en jämförelse mellan de nordiska länderna. Fru talman! Vi måste gemensamt vända attityderna. Om föräldrarnas roll blir klar, blir lärarnas profession tydligare. Frilansskribenten Catherina Ronsten har skrivit boken Betydelsefulla lärare. Jag tycker att den skulle kunna vara utgångspunkten för en nationell satsning på lärare. Varför inte satsa på ett lärarår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

Detta år har varit väldigt viktigt, och det bör få en fortsättning. Jag menar att det nu verkligen är dags för ett lärarår, när lärarens stora betydelse hålls fram. Jag kan i detta sammanhang tala om att jag har fått tillfälle att sona gamla försyndelser. Jag höll i sjätte klass på att helt förstöra en lärare. Jag var mycket stygg, men nu har jag kunnat skriva om vad den läraren har betytt för mig. Man kan på olika sätt lyfta fram läraren. Jag vill utnyttja min återstående talartid till att tala om vad Skolverket vill vad gäller attityder till skolan. Vad vill man fortsätta med och understryka i detta sammanhang? Man vill skapa förtroende från svenska folkets sida för skolan. Man vill skapa acceptans och legitimitet för den lokala styrningen. Man vill skapa förutsättningar för extra stöd till elever som behöver det. Man vill skapa förutsättningar för elevers och föräldrars inflytande. Man vill skapa meningsfullhet och lust till att lära, motverka stressen och skapa goda sociala relationer. Man vill skapa förutsättningar för en ökad integrering av skolan i samhället. Detta är oerhört viktiga mål, som vi behöver arbeta för. Jag tror att ett lärarår 2002 skulle vara en viktig del i ett sådant arbete.

Fru talman! Elver Jonsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att få ett medborgar och konsumentperspektiv på den statliga samlade verksamheten. Låt mig börja med att tacka Elver Jonsson för att han tar upp den viktiga frågan om politikens och politikernas uppdrag och ansvar. Våra uppdragsgivare är medborgarna, folket. Vi tjänar medborgarna och är ansvariga inför dem, inte tvärtom. Hela det demokratiska systemet är beroende av medborgarnas, folkets, förtroende för sin legitimitet. Det är hela folkets samhälle som vi har fått förtroendet att styra och förvalta. De nedskärningar och besparingar som vi tvingades genomföra i den generella välfärden under 90 talet slog hårt mot hela Sverige. De medborgare som var mest behövande drabbades också hårdast av dessa neddragningar. Regeringens välfärdsmål är att säkra alla människors välfärd i Sverige och att skapa en jämlik fördelning av människors livsvillkor och möjligheter. För att uppnå detta behövde regeringen ett grundligt kunskapsunderlag om välfärdsutvecklingen och effekterna av 90-talets ekonomiska kris. Därför tillsatte regeringen 1999 en utredning som i oktober i år lämnade sitt slutbetänkande, Välfärdsbokslut för 1990-talet . Detta betänkande utgör ett viktigt underlag för regeringens fortsatta arbete med att säkra välfärdsmålet. Låt mig sedan säga att jag vänder mig mot den beskrivning av utgångspunkterna för regeringens politik som Elver Jonsson försöker ge. Interpellanten tycks mena att regeringens politik på de flesta områden saknar ett medborgarperspektiv och att detta är extra tydligt vad gäller utsatta grupper i samhället: arbetslösa, långtidssjuka, barn och gamla. Inget kunde vara mera felaktigt. Den socialdemokratiska politiken har alltid formats utifrån ett medborgarperspektiv. För socialdemokratin har grunden alltid varit ett samhälle för alla medborgare. Den socialdemokratiska politiken bygger på solidaritet. Den bygger på tanken att alla människor har lika värde och ska ha lika möjligheter utifrån sina egna förutsättningar. Vi tror på det solidariska samhället där tillväxt och rättvisa är förutsättningar för varandra, ett samhälle där olikhet är en tillgång och inte ett problem, ett samhälle där alla har en plats och där vi lär av varandra, och ett samhälle som blir starkare när alla ges möjlighet att bidra till dess utveckling och när alla får del av dess välstånd. Jag har talat om de värden som är kärnan i utformandet av regeringens politik. Men regeringen arbetar också för att genomförandet av politiken ska genomsyras av dessa värden. Utifrån de riktlinjer som angavs i propositionen 1997/98:136, Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst, genomför regeringen just nu ett flerårigt förvaltningspolitiskt handlingsprogram. Kärnan i programmet är att medborgarna sätts i centrum i en demokratisk, rättssäker och effektiv förvaltning. Det är förvaltningen som möter medborgarna i vardagen. Det är i förvaltningens verksamhet, i genomförandet av politiska beslut som demokratin många gånger ges ett ansikte. I en särskild skrivelse till riksdagen har regeringen den 30 augusti i år redogjort för det förvaltningspolitiska utvecklingsarbetet inom ramen för detta handlingsprogram. En av huvudpunkterna i regeringens förvaltningspolitik är som sagt att den statliga förvaltningen måste ha ett tydligt medborgarfokus. Det här innebär bl.a. att statsförvaltningens öppenhet och service gentemot medborgarna prioriteras. Jag vill från ovannämnda skrivelse ge exempel på några av de åtgärder regeringen har vidtagit. Det handlar för det första om att göra myndigheternas information och tjänster tillgängliga. Medborgare ska ges möjlighet att utnyttja myndigheternas tjänster när det passar dem, oberoende av myndigheters öppettider eller belägenhet geografiskt. Här är informationstekniken ett viktigt instrument. Det handlar för det andra om att stärka människors insyn och delaktighet i myndigheternas verksamhet. Ett antal statliga myndigheter och försäkringskassor har fått regeringens uppdrag att under två år bedriva försöksverksamhet med servicedeklarationer och servicedialog. De myndigheter som deltar har valts ut därför att de i sin verksamhet har många kontakter med medborgare och företag. Det handlar för det tredje om att öka myndigheters samverkan med såväl varandra som med kommuner, landsting och näringsliv. Därtill har regeringen gett Statistiska centralbyrån och Statskontoret i uppdrag att genomföra medborgarundersökningar om synen på den offentliga förvaltningen. Det kommer att ge oss underlag för att ytterligare stärka medborgarperspektivet i statsförvaltningens arbete. Jag vill avslutningsvis nämna den satsning som regeringen gör på konsumentpolitikens område. I juni i år presenterade regeringen i propositionen Konsumentpolitiken avser att bl.a. ytterligare stärka konsumentens ställning och inflytande på marknaden, samt att öka skyddet för konsumenternas hälsa och säkerhet. Dessutom skjuter regeringen till 20 miljoner kronor under nästa år för att stärka den kommunala konsumentvägledningen.
Fru talman! Tack för svaret, fru statsråd, på min interpellation om staten och medborgarna.

Statsrådet beskriver min beskrivning när det gäller de problem som jag har tagit upp här, och jag vill säga att det finns goda ambitioner i de allmänna deklarationer som statsrådet ger, men det blir mycket mera teori än praktik.

Om detta har regeringen genom statsrådet inget att säga. På min fråga om medborgaroch konsumentperspektiv ges beskedet att kunskaper nu ska inhämtas inom regeringskretsen. Det är bra, men visst låter det något yrvaket. Utredningar finns på många områden där enskilda människor förutsätts ta större ansvar och att organisationer och folkrörelser går in och gör insatser. Det finns ingenting att säga om det heller, men man har inte så att säga fått den förstärkning och uppbackning som vore angeläget. Nu ska ju som sagt var Posten alltmer e-postförmedla verksamheten, vilket innebär att t.ex. pensionärer får det svårare och framför allt ökade kostnader. Det jag tycker mig se i interpellationssvaret är att det är för mycket av passivitet, och det gäller flera områden, bl.a. kvinnors möjligheter till nyföretagande och handikappades möjligheter till arbete - nu väljer man ofta förtidspensioneringen. I stället för att backa upp nya arbetsmarknader och underlätta så försvåras det ofta. Tar vi den riktigt stora frågan i ett världsperspektiv, biståndspolitiken, dvs. stöd till fattiga länder, så har det hittills hållits tillbaka, ofta med den politiska högerns hjälp. När det gäller hinder så finns de på en rad områden för småföretagande, för invandrare att snabbt få jobb och för samhällsstödet, som jag nämnde, till folkrörelserna, som har urholkats. I stället har det mera handfasta och aktiva från statens sida gått till det som har varit destruktivt, och då tänker jag på det ökade drogutbudet i form av ökade utskänkningstillstånd för alkoholkonsumtionen. Lördagsöppet körde i gång långt innan utvärderingen var klar, och de statliga kasinona lär inte lösa vare sig sysselsättningsproblem eller minska brottsligheten i stort. På något sätt blir det lite fel saker där handlingskraften finns, och det som skulle vara positivt, där utreds och avvaktas alltför mycket. Det är min poäng i interpellationen, fru talman.
Fru talman! Ja, Elver Jonsson, det är ju inte riktigt så att jag är ansvarigt statsråd för alla dessa frågor som ni tar upp och som ni anser är uttryck för att regeringen är yrvaken och inte har en politik som sätter medborgarnas bästa i fokus. Jag kan inte och ska inte gå i svaromål i alla de enstaka frågor som Elver Jonsson tog upp, eftersom det finns andra statsråd som är bättre lämpade för det. Men låt mig bara säga några saker för att visa på att regeringen inte är yrvaken, Elver Jonsson. Det försökte jag ge en bild av i mitt interpellationssvar, när jag faktiskt redovisade att regeringen redan 1998 lämnade en proposition till riksdagen som antogs med stor enighet i den här kammaren, om just behovet av det Elver Jonsson efterlyser: att allt som riksdagen beslutar om och alla demokratiskt fattade beslut ju inte blir verklighet förrän de når gatan, arbetsplatserna, skolorna etc. Då måste genomförandet av de besluten, som sker ute i förvaltningarna, i myndigheterna och i försäkringskassorna, också bära med sig vetskapen om att det sätt på vilket tjänstemännen genomför de beslut som riksdagen har fattat har jättestor betydelse för hur människors livsvillkor gestaltar sig, och därmed också för människors tilltro till demokratin och politiken som verktyg att förbättra Sverige. Redan 1998, Elver Jonsson, lämnade regeringen en proposition som talade om att detta är målsättningen och detta är arbetet som måste genomsyra förvaltningens fortsatta insatser, och vi har vidtagit ett antal olika åtgärder för att förbättra situationen. Regeringen är inte yrvaken. För att ta upp några av de saker som Elver Jonsson menar är ett tecken på att vi inte bedriver rätt politik vill jag ta upp följande: Biståndet hålls inte tillbaka. Vi ser nu ökningar av anslagen till bistånden i en omfattning som inte tidigare varit fallet. Hinder för småföretagandet har vi en minister med särskilt ansvar för att undanröja. En viktig del av mitt ansvar som förvaltningsminister handlar just om detta: att uppmuntra och stimulera myndigheter och förvaltningar att agera på ett sådant sätt att man minskar det byråkratiska krånglet. Det finns ingen anledning att göra livet värre för småföretagare, utan tvärtom: Vi har all anledning att underlätta deras verksamhet. Det är vad regeringen arbetar med. Det syns också i förvaltningspolitiken. Elver Jonsson tar upp frågan om handikappades möjligheter. I ett antal olika aspekter har bl.a. jag inom mitt ansvarsområde sett till att vi har ändrat lagstiftningar och flyttat fokus just för att underlätta för människor med funktionshinder att vara delaktiga, ha insyn och kunna ta sin del av ansvaret i Sverige för Sverige. Det har senast skett genom de ändringar som rör vallagens utformning som riksdagen nu har på sitt bord att behandla. Vi talar där om vallokalerna och ser till hur vi kan öka kraven på att man bara använder vallokaler som är anpassade för människor med funktionshinder. Så är det på punkt efter punkt när det gäller både vallokaler och Postens kassaservice. Vi inför, om riksdagen så beslutar, en lag som just betonar Postens ansvar för att finnas tillgänglig i alla kommuner. Vi vet att utvecklingen här har gått åt fel håll. Vi vet också, precis som Elver Jonsson påtalar, vikten av att Regeringen är varken yrvaken eller passiv, Elver Jonsson. Tvärtom.
Fru talman! Det behövdes i varje fall en debattomgång innan statsrådet kom med konkreta synpunkter på det jag hade frågat om. Det var ändå en framgång. Nu säger statsrådet Lejon att hon inte kan svara på allt och att det finns statsråd som kan detta bättre. Det är i och för sig sant. Men någonstans måste det finnas ett samlat ansvar för hur medborgarna upplever sin situation. Det är för mycket som har gått åt fel håll. Det har varit passivitet på en rad områden där det borde ha varit aktivitet, och där det varit aktivitet har den riktats mot fel saker. Det gäller t.ex. kasinon och lördagsöppet på Systemet. Där avvaktar man inte några utredningar eller vetenskapliga rön, utan då gäller det att köra i gång. Man ger vika för det kommersiella trycket. Både jag som socialliberal och ni som socialdemokrater borde vara främmande för en sådan undfallenhet. Statsrådet säger att vi har ökat biståndet. Fattas bara annat. Vi har ett snart trettiofemårigt löfte till FN att ge en hundradel av våra samlade inkomster till fattiga länder. De flesta av de år har biståndet legat under den nivån. Vi har aldrig någonsin med socialdemokratisk regeringen nått upp till enprocentsmålet. Vi nådde det några få år, men då var det en annan regering. Britta Lejon säger att regeringen uppmuntrar företagandet. Men företagandet sjunker. Det är inte sagt att det är rätt saker som görs. Hur angriper regeringen den typen av frågor, dvs. när företagen inte så att säga tänder på åtgärderna? Hästen orkar inte dricka för att man väntade för länge innan man satte fram vattenhinken, för att ta ett gammalt bildspråk. Sedan till kassaservicen för äldre personer. Det är klart att man kan säga att den finns på fler ställen, men det är en sämre service. Man har sagt upp avtalet och sålt Postgirot, och det kostar väldigt mycket mer. Nu kostar det både att utfärda en check och när den ska användas som betalningsmedel och t.ex. löses in av Posten. Fru talman! Det är mycket märkligt. Statliga Posten kan inte ens låta en kund öppna postgiro på Posten. Är det inte märkligt, fru statsråd?
Fru talman! Om Elver Jonsson hade tänkt tala med mig om bistånd, företagsamhet eller postgiron tror jag att det är bättre att han specifikt ställer de frågorna. När det gäller frågan om människors berättigade förväntningar på förvaltningen i Sverige har jag naturligtvis som ledamot av Sveriges regering men också som ansvarig för förvaltningsfrågor ett övergripande ansvar. I de aspekterna, dvs. när det gäller den övergripande styrningen av statsförvaltningen, är det precis det perspektiv som Elver Jonsson efterlyser som regeringen också arbetar efter. Ett exempel som jag nämnde i förbigående i mitt första svar till Elver Jonsson är ett tydligt tecken på detta. För första gången har regeringen nu bestämt sig för att vi ska fråga människor i Sverige vad de tycker om de förvaltningar om är satta att tjäna dem. Vi ska använda oss av den kunskapen när vi förbättrar verksamheten på ett mycket mer systematiskt sätt än tidigare. Den undersökningen ska redovisas, om jag nu minns rätt, i maj nästa år. Den kommer säkert att ge oss underlag för förändrade arbetssätt inom många delar av den statliga verksamheten i dag. På sakfrågor inom andra ministrars ansvarsområden kan jag i dag tyvärr inte ingå i svaromål, Elver
Fru talman! Det är väl riktigt att man i olika sakfrågor med fördel kan ställa enstaka specialfrågor till andra ministrar. När jag hade preciserat frågan i åtta tydliga punkter trodde jag att jag skulle få något besked. Jag förutsatte att ministrarna inte hade upphört med sina regeringsluncher och kanske kunde samtala över dessa gränser. Fru talman! Det är lite av politikens problem att det blir vattentäta skott. Det illustreras här av statsrådets svar. Statsrådet säger att hon har det övergripande ansvaret för förvaltning etc. Med vilken kraft kan det utövas? När t.ex. justitieminister Bodströms företrädare drog in tingsrätter i administrativ ordning, inte trädde då detta förvaltningsansvar i funktion. Närpolisreformen, som är en så angelägen och god idé, har inte ens börjat verka, eftersom man får använda de människorna för andra uppgifter. Skolan har nyss diskuterats här, och där finns brister. Jag har nämnt postservice och vägnätets nedslitning, osv. Jag menar inte att Britta Lejon ska ha specialkunskaper. Jag preciserade frågan för att visa på att människor inte minst ute i våra landsbygdsområden upplever att det är en försvagad allmänservice. Detta är inte bara ett problem för regeringen. Det är också ett problem för denna lagstiftande församling. Därför tar jag allvarligt på de frågorna. Jag tror att vi borde försöka sätta axeln till från regeringen och från parlamentariskt håll för att få en bättre tingens ordning. Medborgarna kan inte vänta två tre år på utredningar, utvärderingar och sedan beslut. Nu behöver det handlas. Handlingsmöjligheten finns i första hand hos regeringen.
Fru talman! Vi talar med varandra i regeringen, och vi har ett kollektivt beslutsfattande i Sveriges regering. Det gäller t.ex. det som Elver Jonsson tar upp om tingsrätterna och närpolisreformerna. Det är också ett utslag för medborgarperspektivet, vågar jag hävda. Man kan tycka att det är en försämring när en tingsrätt läggs ned. Men om man ser vad sakfrågan egentligen handlar om, nämligen att vi ska ha ett rättssamhälle som i kvalitet och rättssäkerhet klarar av att leva upp till sitt stora ansvar, är också förändringen av tingsrätterna en viktig del. Vi kan inte ha tingsrätter där domare och åklagare alldeles för sällan behandlar olika sorters mål. Då blir de helt enkelt för dåliga på det de håller på med. Jag ska inte gå in mer på det. Det är egentligen inte mitt ansvarsområde. Elver Jonsson tar upp det som exempel på att vi har misslyckats att ha ett medborgarperspektiv. Det är inte ett misslyckande. Det handlar om att se till att vi har en tillräckligt hög kvalitet i våra offentliga verksamheter. Däremot håller jag med Elver Jonsson om att det finns ett bekymmer med att vi ibland har för långt avstånd till de offentliga verksamheterna. Det märks naturligtvis särskilt ute på landsbygden. Detta är regeringen medveten om och motarbetar på alla sätt och vis. För att nå dit Elver Jonsson vill nå, och som jag är övertygad om att hela denna församling vill nå, nämligen en offentlig verksamhet med hög kvalitet som är lättillgänglig för medborgarna, måste vi ha en ökad grad av samverkan mellan olika offentliga verksamheter. Det perspektivet kommer också att finnas med i den demokratiproposition som regeringen lägger på riksdagens bord, Elver Jonsson. Jag ser fram emot fortsatta diskussioner. Jag är övertygad om att vi delar ambitionsnivån gemensamt. Jag tror inte att vi riktigt har samma bild av regeringens politik på området. Men vi delar ambitionerna,

Fru talman! Anders Ygeman har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att för det första göra det möjligt att förklara fordon förverkade direkt på plats, för det andra göra det möjligt att förklara fordon förverkade trots att föraren inte är fordonets ägare, för det tredje stoppa körkortslösa förare och för det fjärde motverka systematisk olovlig körning. Det är självklart allvarligt att det förekommer att personer upprepade gånger och ofta kör bil när de är påverkade av droger. Låt mig börja med att kort redogöra för vilka straff som kan bli aktuella vid dessa brott. Den som vanemässigt gör sig skyldig till olovlig körning döms för grov olovlig körning till böter eller fängelse i högst sex månader. Om föraren är påverkad av alkohol eller narkotika vid körningen döms han dessutom för rattfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader eller grovt rattfylleri till fängelse i upp till två år. Om brottet får sådana följder att någon blir påkörd döms gärningsmannen oftast också för antingen vållande till annans död eller vållande till kroppsskada eller sjukdom. Straffskalorna för dessa brott sträcker sig från böter till fängelse i högst sex år. Om ett sådant brott har begåtts vid förande av motorfordon och gärningsmannen varit påverkad av alkohol eller något annat medel ska brottet normalt bedömas som grovt. På grund av reglerna om brottskonkurrens kan, om någon gör sig skyldig till t.ex. grovt vållande till annans död och grovt rattfylleri, det maximala straffet bli fängelse i högst åtta år. I många fall finns det möjlighet att förverka fordon som använts vid brott. Med hänsyn bl.a. till de stora risker som trafiknykterhetsbrott och andra allvarliga trafikbrott utgör utvidgades förverkandebestämmelsen i trafikbrottslagen år 1994. Ett fordon som använts vid brott enligt trafikbrottslagen - t.ex. rattfylleri eller olovlig körning - får nu förklaras förverkat, om det behövs för att förebygga fortsatt sådan brottslighet och förverkande inte är oskäligt. Normalt är det tillräckligt att risken för fortsatt brottslighet framstår som beaktansvärd. s. 53) förutsattes att vetskapen om att det utöver det hot som lagföring och straff innebär dessutom finns en beaktansvärd risk att bli av med sin bil sannolikt skulle få viss brottsförebyggande betydelse. Vidare anfördes att en mindre restriktiv utformning av förverkandebestämmelsen i många fall skulle komma att innebära att den från vilken en bil förklaras förverkad, rent faktiskt hindras från fortsatt likartad brottslighet. Det har framkommit att det trots dessa utvidgningar i vissa situationer finns svårigheter att förverka. Det gäller bl.a. i de fall föraren påstår sig inte vara ägare till fordonet. När det påstås att annan än föraren äger bilen och detta inte kan motbevisas, kan man med nuvarande lagstiftning förverka bilen endast hos någon som medverkat vid brottet eller hos den som har förvärvat fordonet efter brottet, antingen genom familjerättsligt fång eller genom annat fång i ond tro. Ett med förverkandefrågan sammanhängande problem är de kostnader som särskilt i storstäderna uppkommer i samband med förvaring av beslagtagna bilar. Kostnaderna kan i många fall bli betungande eftersom bilarna inte kan förstöras innan det finns en lagakraftvunnen dom. Som jag redogjort för i tidigare sammanhang har vi mot denna bakgrund startat ett arbete inom Justitiedepartementet för att analysera bl.a. just de frågor som Anders Ygeman tar upp. Arbetet ska syfta till att kartlägga och närmare definiera frågeställningarna ur ett brett perspektiv och överväga vad som skulle kunna göras. Det är angeläget att undersöka i vilken omfattning oskattade och obesiktigade bilar förekommer i trafiken och i vilken utsträckning dessa eller andra bilar med förare utan körkort förekommer i trafikolyckor. Resultatet av arbetet kommer förhoppningsvis att ge bättre underlag för bedömningen av vilka åtgärder som kan vara nödvändiga för att förbättra möjligheterna att ingripa. De brottsförebyggande aspekterna väger givetvis tungt vid en sådan bedömning. Det är ännu för tidigt att säga vad det påbörjade arbetet kan komma att resultera i, men jag är naturligtvis angelägen om att det ska finnas effektiva medel för att stoppa förare som systematiskt begår trafikbrott. Visar det sig att en utvidgning av förverkandereglerna är rätt väg att gå är jag inte främmande för en sådan.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka justitieministern för svaret. Det handlade om vilken lagstiftning som i dag finns på området, om vilka författningsändringar som gjordes 1984 och om kostnaderna för lagrandet av förverkade bilar i väntan på att dom vinner laga kraft. Tyvärr ställde jag ingen av dessa frågor i interpellationen. Interpellationen handlar om Rebecka, en 27-årig kvinna som sedan den 26 februari i år ligger i koma. Hon blev påkörd på ett övergångsställe, påkörd av en drogpåverkad förare i en bil som var belagd med körförbud sedan två år tillbaka.

Medan arbetsgrupper funderar över omfattningen kör 500 drogpåverkade förare omkring på Stockholms gator. Det är polisens uppfattning om omfattningen, men mina frågor gällde inte omfattningen utan om justitieministern var beredd att vidta åtgärder. Fru talman! Jag vill därför återigen ställa frågan till justitieministern: Vilka åtgärder är justitieministern beredd att vidta?
Fru talman! Det har alltså gjorts flera straffskärpningar. Jag tror inte att det är rätt väg. Däremot behöver förverkandereglerna ses över. Det är därför som man nu tittar på frågan om omfattningen. Självfallet är syftet att se vad man kan komma fram till. Jag kan redan nu säga - och här är jag ganska optimistisk - att när det gäller bilar som inte är registrerade på någon ägare har jag svårt att se att man inte skulle kunna gå ett steg längre i effektivitet utan att det ska inverka på det begrepp som används så ofta nuförtiden, nämligen rättssäkerheten. Det här diskuteras, och det diskuterades så sent som förra måndagen då vi tittade på dessa saker. Syftet är just att öka effektiviteten så att det inte ska få förekomma att personer kör på det sätt som har beskrivits. Det finns naturligtvis svårigheter när fordonet är i en annan persons ägo, en person som inte har kunnat påverka att bilen har körts av en drogpåverkad. Då måste man göra en avvägning för att se om den bilen ska förverkas för en person som inte på något sett borde ha känt till vad den skulle användas till. Sedan är det här problemet egentligen mycket större. Det gäller över huvud taget att det finns personer som använder narkotika och samtidigt kör bil. Det allra bästa är naturligtvis att få människor att inte använda narkotika alls. Som Anders Ygeman känner till kommer nu regeringen att lägga fram en proposition som syftar till att bekämpa narkotika på alla olika områden och inte minst till att förbättra möjligheten till vård. För varje person som man kan rädda kommer det att bli en mindre som kör bil narkotikapåverkad. Dessutom ställdes frågor i den förra interpellationen om närpolisen. Den får nu ökade resurser som kommer att göra det möjligt att arbeta i förebyggande syfte. I korthet vill jag svara att det finns en utredning på det här området.

Fru talman! Jag vill börja med att återigen tacka justitieministern. Det är två saker som är glädjande i justitieministerns svar. Det första är naturligtvis betoningen av förebyggande åtgärder. Hade inte den stackars personen som körde bilen varit drogpåverkad hade olyckan aldrig hänt. Två personers liv hade inte behövt bli förstörda. Det andra är att justitieministern i dag går längre än i det ursprungliga svaret när det gäller vilka åtgärder som han är beredd att vidta för att öka effektiviteten i rättssystemet, och det är jag tacksam över. februari fick justitieministern en liknande fråga. Han svarade då att det pågår en översyn. I juli svarade justitieministern samma sak och att utredningen skulle vara klar under hösten. Nu i helgen firades första advent, vilket rimligen borde markera en slutpunkt för hösten. Det vore spännande att få veta när översynen är klar och när vi kan få se lagförslaget här i kammaren.
Fru talman! Det är ett viktigt spörsmål som interpellanten tar upp om åtgärder mot drogade förare. Tyvärr har väl debatten handlat lite för mycket om kostnaden för förverkade bilar. Det är i och för sig ett problem men kanske det mindre. Att stoppa körkortslösa förare och systematisk olovlig körning, där inte sällan onykterhet förekommer, är naturligtvis ännu mer angeläget. Nu bejakar justitieministern behovet av åtgärder, men, tycker jag, ger inte något av de enkla besked som skulle kunna ges i en sådan här debatt, nämligen att vi har flera verktyg men att de används för lite. Då tänker jag t.ex. på de fordons och nykterhetskontroller som polisen sysslar med. Man kan t.ex. se i en del årsredogörelser att bara ungefär hälften utförs av det antal som skulle ha utförts enligt den budget och de förutsättningar som är givna. Nu visar också statsrådet på påföljden och talar om att det kan bli fängelse etc. för olika saker, och det ska det naturligtvis vara när det är fråga om allvarliga brott. Problemet är att det har blivit allt mindre tillämpat. Mer ofta blir det fotboja, villkorliga domar, samhällstjänst och vad det kan vara. Det är klart att allvarliga brott ska ha fängelsepåföljd, inte därför att vi i största allmänhet gillar att folk sitter inlåsta utan för att påpeka just det allvarliga i brottet och koppla fängelsestraffet till en undervisning om att rattfylleri är ett mycket allvarligt problem. Problemet, fru talman, är att många som är i onyktert tillstånd inte tycker att problemet är rattfyllan, utan för deras del var det att polisen var ute. Jag tror att det är viktigt att man får insikten att problemet är om man inte är i kondition att framföra fordonet. Därför tycker jag att det skulle behövas en aktivering av de verktyg som samhället redan i dag har, nämligen flera kontroller och en strängare påföljd. Det är ingen tvekan, fru talman, om att det i dag görs en annan bedömning än vad det gjordes för några år sedan då lagen var ny. Och den behöver ses över när det gäller just påföljdsfrågorna.
Fru talman! Anders Ygeman har alldeles rätt i, som jag svarade i juni, att en översyn skulle påbörjats under hösten. Nu är det så att det arbete som pågår i Justitiedepartementet helt har förändrats efter den 11 september. Flera av de saker som vi hade tänkt att vi skulle kunna arbeta med under hösten har inte kunnat påbörjas. Vi har fått skjuta det framför oss, helt enkelt därför att väldigt mycket av arbetet på det straffrättsliga området koncentreras kring terrorismbekämpningen. Det här är beklagligt. Men jag tror ändå att man har en förstående syn på detta, för det går inte att arbeta hårdare än vad tjänstemännen gör nu i Justitiedepartementet. Det måste ändå finnas en viss arbetsmiljö där, för om vi inte är försiktiga med tjänstemännen kommer det inte att bli några utredningar alls. Men det här arbetet är på gång. Vi diskuterade det förra måndagen. Jag kan inte ange någon exakt tidsram nu, men jag kan så fort som möjligt meddela den till Anders Ygeman. Och, som sagt, trots det pågående terrorismbekämpningsarbetet har vi diskuterat detta, för vi anser att det är ett prioriterat område. Vad sedan gäller polisens kontroller kommer ju även polisens möjligheter att öka med de nya satsningar som görs på polisen, och dessa satsningar är inget som kommer utan de har redan börjat. Det kom ut 350 nya poliser i juni. Det kommer ut nya poliser nu i december. Vi har startat två nya polisutbildningar, en förra året och nu ytterligare en. Det polisiära arbetet kommer alltså att kunna intensifieras även på det här området. Vad gäller påföljderna vill jag först säga att fotboja inte är någon påföljd, utan det är någonting som används vid fängelse under tre månader. Den används alltså när man dömts till fängelse. Jag tror inte på uppfattningen att det har blivit mindre strängt i våra domstolar, tvärtom. Men oavsett vilket är det domstolarna som sätter praxis och inte vi politiker, och så tycker jag också att det ska förbli.
Fru talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret, och jag ser fram emot resultatet av översynen. Jag vill ändå passa på tillfället att markera mot Elver Jonssons syn att strängare fängelsestraff skulle vara lösningen på problematiken. Den förare som körde på Rebecca är nu dömd. Han var tidigare dömd 114 gånger för olovlig körning. Jag tror att i den typ av fall som jag tagit upp i min interpellation handlar det om att förverka de fordon det handlar om. Föraren i fråga har över huvud taget aldrig haft körkort. Han har som sagt varit dömd 114 gånger och avtjänat en mängd olika fängelsestraff. Jag ser fram emot att diskutera betänkandet efter propositionen om åtgärder mot drogade förare.
Fru talman! Jag vill bara helt kort, som en liten replik till Ygeman, säga att jag hoppas att jag inte var otydlig när det gäller påföljden. Den är ju kopplad till en undervisning, och det är lite av poängen. Det är alltså inte att sätta folk i fängelse. Jag sade ju särskilt att det inte ska vara något egenintresse. Men vad kan en fängelsevistelse ge? För det första: ett besked om att detta är ett mycket allvarligt brott. För det andra: vetskap om vad man har sysslat med. Lite grann av rattfylleriets problem är att det är för otydligt både för dem som tidigare straffats men också för dem som möjligen kan vara presumtiva rattfyllerister. Jag vill säga till justitieministern att jag tycker att det är bra att vi har en restriktiv lagstiftning när det gäller rattonykterheten i Sverige. Det är en av de saker som vi kanske skulle låta bli lite av en exportvara till Europa, för där är man slappare i synen på detta. Jag önskar justitieministern all lycka i arbetet att inspirera till en strängare syn också ute i Europa, för det skulle rädda många människoliv. Och jag förutsätter, fru talman, att all vår lagstiftning syftar till detta.

Fru talman! Under dagen ska vi prata om många saker som gäller rättsväsendet, bl.a. om den oro som växer i det svenska samhället. Det kan beläggas genom olika former av undersökningar, som den som Länsförsäkringar har gjort där man konstaterar att mer än hälften av kvinnorna i Sverige undviker att gå ut ensamma på kvällarna. Det kan också beläggas i samtal med många äldre, som vittnar om att de inte längre känner att de vågar vara ute på kvällarna när ungdomar rör sig på stan. Det kan också märkas i en utveckling som jag själv har sett. Jag kan jämföra med min egen tid som barn. När jag gick till skolan var det faktiskt så - jag är uppvuxen i en förort väster om Stockholm - att jag redan från unga år fick gå själv hela den långa vägen till skolan. Det var så många sände barnen till skolan för bara så lite tid sedan som på 70-talet. I dag, när jag har egna barn, ser jag hur vi ständigt åker hela vägen. Vi följer våra barn även en bra bit upp i åren. Det är inget annat än ett uttryck för oro för att barnen kan fara illa och för att något har hänt i vårt samhälle. Det kan också ta sig sådana uttryck som det gjorde när jag träffade ett brottsoffer. Det var en 17-årig kille som jag träffade i förra veckan. Han bor i norra Botkyrka och har på kort tid blivit utsatt för misshandel och rån och blivit skjuten i handen utan att ha gjort någonting. Han berättade hur det känns att gå upp på en tunnelbaneperrong i den närförort i Stockholm där han bor. Han sade att han alltid är lika rädd. Han tittar sig omkring för att se om det finns gäng eller grupperingar som han inte vet vilka de är. I så fall går han därifrån. Han berättar hur det känns att komma upp på en perrong och höra sina egna hjärtslag. Jag vet inte om ni har känt det någon gång. Jag tror att det är så det blir när man är riktigt rädd: Då hör man sin egen andning och sina egna hjärtslag väldigt tydligt. Så beskriver många ungdomar i dag att det uppfattar det att vara utomhus. Många beskriver att det är så de känner när de går till skolan. När det blir rast blir man nervös och känner hjärtslagen. Allt detta är oron i det svenska samhället, och det är det högsta priset vi betalar för brottsligheten i Sverige. Det handlar alltså egentligen inte bara om att vara brottsoffer och om att vara direkt utsatt. Det är också all den här oron för att det ska komma också till mig, till mina barn eller till mina åldrande föräldrar och allt det vi gör för att därför slippa brottsligheten, alla de frihetsinskränkningar vi gör - det gäller inte minst kvinnor i Sverige - för att undgå brottsligheten. Det är det största frihetspriset vi betalar, och det gäller en mycket stor andel av svenska folket. Därför är det här en mycket stor fråga för oss som representerar svenska folket. Oron skulle inte finnas om det inte fanns våld, och våldet, det får vi nu rapporter om, ökar i omfattning. Det ökar framför allt bland de yngsta, och därför är det särskilt allvarligt. Det är en utveckling som vi som jobbar nära frågorna har hört om under en lång tid. Det är vittnesbörden om hur hot som fanns och alltid har funnits nu ofta effektueras. Det är en hårdare miljö ungdomsgrupper emellan. Det är ungdomar som är beväpnade, också i skolan, med knivar och ibland med ännu värre saker och som inte är sena att använda dessa vapen. Det gör att våldet tilltar i omfattning och i effekt. Ibland missar vi att vi passerar gränser som just när vi passerar dem är osynliga. Men när vi blickar bakåt ser vi dem. Ta detta med att elever har avlidit vid svenska skolor till följd av våld. Om man backar lite kan man se att en sådan hemsk händelse kunde ske vartannat eller vart tredje år. I år har det redan hänt tre gånger. Om man inte stannar upp och känner den typen av gränsöverskridanden förstår man inte var den här utvecklingen är på väg. Problemet är att attityden från förståsigpåare och professorer är att det här inte finns. Lika snabbt som rapporten om att det grova våldet bland yngre ökar kom ut, lika snabbt var de där igen för att berätta att så är det inte. Det finns de i Sverige som verkar ha en uppgift utifrån en skala där det bara finns två poler. Den ena heter "brottsligheten sjunker" och den andra heter "anmälningsbenägenheten ökar". I deras värld finns inget ökat våld. Det här spelar roll. Vår bild, vår verklighetsbild, är den som kommer in i medierna, den som kommer in i våra debatter. Är det en allmän uppfattning att de ungdomar som känner oro, som ser våldet, i grunden inte ser någonting som ökar i omfattning så tror jag att de här frågorna trängs åt sidan och ersätts av annat. Så fungerar vår värld. Därför är det allvarligt att det inte ens hann få komma en diskussion om huruvida det faktiskt är så att våldet ökar bland ungdomar innan det meddelades att det inte var så. Låt mig också säga att till detta kommer naturligtvis mörkertalen. Det finns kvinnor som vittnar om att de många gånger får stryk i hemmet, men det är ingen idé att sätta i gång processer om det ändå inte leder till några ingripande åtgärder mot förvaren - ofta den de lever med och har svårt att komma ifrån. Det finns ungdomar som säger att det ändå inte ger några effekter. Om poliserna inte syns och är närvarande och om rättsväsendet inte ger några kännbara efterverkningar till våldsverkarna - varför ska jag då bry mig om att anmäla? Jag kommer tillbaka till min 17-åring som var nervös i tunnelbanan. Jag frågade honom: Hur har du löst det? Hoppas du på polisen, eller? Nej, sade han. Jag har gjort det som man måste göra. Jag har lärt känna de värsta grabbarna. Vi säger hej till varandra, och därmed är jag skyddad. Vi har med andra ord ersatt rättsstatens princip, idén om att vi är lika inför lagen och att polisen ska upprätthålla lag och ordning, med ett system där man ska känna rätt typ av busar för att slippa få stryk. Och det är ingenting som är ovanligt i förorter i stora delar av vårt land. Detta är ett samhälle på reträtt, ett samhälle som har missförstått den grundläggande uppgiften och vad stat och myndigheter finns till för, nämligen att garantera människor frihet från den här typen av övergrepp och rätten att slippa behöva leva ett liv i oro. Socialdemokraterna har i denna del ingen lösning. De har egentligen inget språk heller för att diskutera de här frågorna. Jag har noterat att alltfler socialdemokrater pratar om allt annat än just kriminalpolitik när man pratar kriminalpolitik. Här heter det att det ska lösas med allt annat, allt som är välfärdens politik. Thomas Bodström pratar allt oftare om att lärare är viktigare än poliser, och det kan ju vara en poäng ibland. Men ibland är det också bra med poliser. Ibland händer det saker som man måste ingripa mot. Om man aldrig ser eller talar om det verkliga våldet känner ju väldigt många av brottsoffren och de som känner oro att makthavarna i det här landet antigen inte känner till detta eller blundar. De pratar inte om min verklighet. Det är den risk vi ser. Socialdemokraterna säger att poliserna ska bli fler. Hur lyckat det egentligen är kommer jag att diskutera lite senare med Thomas Bodström. Men någon vidare idé än att det ska upp på ungefär 17 000 finns inte. Det nämns att man bör följa vad Rikspolisstyrelsen vill se för numerär i landet, men det finns det ingen budget och inga beräkningar för. Det fanns en besparingspolitik under det sena 90 talet som huvudsakligen gick ut på att statens budget skulle se snygg och ren ut, vilket vi hittills kan säga åtminstone har varit hyggligt sant. Mycket av utgifterna har dock skickats ned på kommunerna, de kommuner som har att fatta de dyra besluten om placeringar och mycket av den vård och de insatser som finns för ungdomar. Dessa är i dag, det vittnas det om över hela landet, i princip slagna av banan. Det är där väldigt mycket inte fungerar i dag. Det är där som inte ungdomar får något stöd, eller ens några reaktioner, när brottsliga gärningar begås. Och det följer av den besparingsstrategi som socialdemokraterna valde på 90-talet. Det ges innehållslösa löften om att bekämpa narkotikan, men det finns aldrig resurser eller möjligheter att faktiskt göra det. I den delen ska vi ju få en skrivelse till riksdagen. Men jag är inte särskilt optimistisk. Här verkar man i det politiska språket vara mer mån om att tala om att narkotikan ska försvinna än att berätta hur det ska gå till. Och det gäller både i form av vårdinsatser och i form av mer ingripande åtgärder. Vi har en kriminalvård som inte riktigt fungerar i dag. Det tror jag att alla kan vittna om. Det är en överbelagd kriminalvård som inte har det utrymme för att differentiera fångar som man vill göra och på det sättet bättre kunna efterkomma de problem som faktiskt finns. Vi har en politik mot unga lagöverträdare som många vittnar om inte har något innehåll och som leder till upprepade förseelser av ungdomar, som aldrig leder till någon reaktion och som kan pågå i åratal. De kan fortsätta att terrorisera sin nära omgivning där de bor och aldrig på något sätt möta den reaktion och den trötthet som många känner inför detta. Det är klart att detta är socialdemokraternas ansvar. Och här saknas det, som sagt, en hel del av en verkningsfull politik. Vi moderater vill se en annan politik på plats. Och vi tar vår utgångspunkt, vilket är viktigt att göra i sådana här sammanhang, i en syn på människan som är både optimistisk och realistisk. Människan är ju oerhört kapabel. Det vet vi alla. Hon kan motiveras till att göra underverk och bygga väldigt mycket fint. Men människan är också bräcklig och i behov av uppmärksamhet och i behov av att vara älskad och omtyckt. Därför kan det lätt gå snett med den människa som blir illa behandlad och som inte blir sedd. Jag tror att det är viktigt att ha denna utgångspunkt från den enskilde individen, att ställa sig frågan: Ser vi alla enskilda individer? Låter vi dem utvecklas i Sverige på ett sätt som gör att de känner att de har makt över sitt eget liv? Svaret tycker jag är: Nej, det gör vi inte. Det är inte ett värdigt liv för alla svenskar. Det finns inte möjligheter för alla att faktiskt utvecklas till att synas och till att få värdigt liv för egen del, utan väldigt många föds in i familjer och i områden där dessa utvecklingsmöjligheter inte finns och där den svenska välfärdsstaten egentligen aldrig har funnits till för dem, denna välfärdsstat som så gärna ägnar sig åt att diskutera a-kassenivåer och maxtaxekonstruktioner som riktar sig till människor som redan har jobb och som faktiskt är hyggligt etablerade i det svenska samhället. Det är den svenska välfärdsstatens huvuduppgift. Men till människor som har det riktigt svårt och som växer upp under svåra förortsförhållanden och som skulle behöva en fungerande rättsstat och en närvarande och synlig polis finns det aldrig resurser, tid eller ens ett utrymme att beskriva hur de lever sina liv. Moderaterna vill därför - och vi har presenterat det i en lång rad motioner - se en annan inriktning av hur det svenska rättssamhället och rättsväsendet ska fungera. Vår utgångspunkt är att vi behöver ett självständigare domstolsväsende som står fritt från politiken och som kan organisera och administrera sig självt och som naturligtvis ska finnas nära medborgarna på det sätt som vi har beskrivit när det gäller en nätverksmodell i första instans. Vi tycker att dessa domstolar ska använda straffpåföljderna. Det är en märklighet i den svenska rättsordningen att vi har ett system där väldigt mycket av våra straffsatser efter åratal av diskussioner och utredande och när vi har satt dem på plats sedan faktiskt inte används av våra rättsvårdande myndigheter. Detta vittnar lagmän om som säger att det gäller om det är fråga om narkotika och mord. Men hur är det i fråga om grov misshandel och de brott som i vardagen drabbar svenska folket? Använder vi våra straffsatser? När vi har tittat på detta kan vi finna att man ligger mycket långt ner i fråga om tillämpningen och ibland t.o.m. under minimistraff som anges i straffskalan, vilket ju hela tiden leder till att den ingripande åtgärd som finns i lagstiftningen de facto inte kommer på plats, vilket hela tiden blir till gärningsmännens fördel och leder till att vi inte tillräckligt ingripande kan sätta in åtgärder. Detta påverkar naturligtvis också kriminalvårdens möjligheter. Inom kriminalvården runtom i landet får man beskrivningar av hur det kommer interner dit som fortfarande är påtända och inte avgiftade och som man ska försöka få avgiftade och påverka till en annan livsföring. Sedan muckar de två veckor senare. Vem tror att det fungerar? Vem tror att det ger några reaktioner? Och kriminalvårdens personal är lojal och berättar om att man inte ska ha några långa straffpåföljder. Visst, så är det. Men de håller med om att de har alldeles för korta tider för att komma åt deras grundläggande kriminella attityder eller ens deras drogproblem. Jag menar att det i en humanistisk kriminalvård också går att säga ja till längre påföljder och till att vi använder de straffskalor som finns, därför att det behövs mer ingripande åtgärder mot det tyngre klientel som i dag befolkar våra anstalter. Det behövs fler poliser. Vi moderater har i en motion föreslagit hur vi ska få 20 000 poliser i Sverige. Det är naturligtvis inte ett mål i sig att vi har massvis med poliser. Men det är ett medel för att dämpa den oro som många medborgare känner. Det är ett medel för att faktiskt lagföra och efterkomma en hel del av den brottslighet som i dag begås. Också människor som drabbas av inbrott och cykelstölder har en rätt att faktiskt få en polis som gör någonting åt det. Det ska inte bara vara så att det lämnas över till dig själv att ordna. En sådan utveckling kan inte vi stödja. Vi vill också ha åtgärder för brottsförebyggande arbete. Det finns mycket som man kan göra genom att tänka efter hur man ska förekomma brottsligheten, i hur vi bygger, i hur vi informerar och stöder brottsoffer. Ibland kan det handla om att komma till rätta med sin situation och kanske bryta med förhållanden som är skadliga. Där finns också mycket att göra. Vi vill ha en tydligare politik för brottsoffer. Och hur mycket vi än talar om att vi har upptäckt brottsoffren under de senaste tio åren i svensk justitiepolitik så vittnar brottsoffer fortfarande om att de anser sig bli illa behandlade vid rättsliga processer, hur de har stora problem med försäkringsbolag och hur de har stora problem med kontakterna med polisen och med sociala myndigheter. En bit på vägen har vi kommit, men det är absolut inte klart. Det är också viktigt att betona det civila samhället - föräldrarna, medborgarna. Och jag tycker särskilt att det gäller när diskussionen förs om det skolrelaterade våldet att det ankommer på oss alla, särskilt på oss vuxna, att vi vänder oss emot detta och inte lämnar våra ungdomar ensamma med det våld som nu breder ut sig utan faktiskt tar en aktiv del genom att närma oss detta och att finnas närvarande. Och det är ingenting som några myndigheter eller några lagar kan rätta till. Det handlar om hur vi allihop reagerar som föräldrar och som medborgare i ett land där vi är trötta på våldet, men där vi måste göra mer för att stoppa det. Detta är vårt erbjudande. Som det är nu kan vi inte fortsätta. Vi kommer under dagen att diskutera detta. Och jag ska återkomma till en del av våra frågor.

Fru talman! Jag vill börja med att säga att vi i vårt nya partiprogram säger följande: "Att bekämpa brottslighet är en del av trygghetspolitiken. I det ingår också att bekämpa brottslighetens orsaker. Samhället måste reagera tydligt mot brott och regelöverträdelser. Men den långsiktigt bästa brottsbekämpningen ligger i att skapa ett samhälle där de sociala klyftorna är små." Jag tycker att en sådan helhetssyn borde vara självklar, att det bästa medlet mot brott är ett jämlikt samhälle med en generell välfärdspolitik och ett fungerande rättsväsende. Mycket av det som Fredrik Reinfeldt nyss sade är bra, och det låter väldigt sympatiskt som alltid när Fredrik Reinfeldt tar till orda. Men problemet är att de förslag som moderaterna sedan kommer med inte kommer att leda till förbättringar utan i stället kommer att leda till ett kallare samhälle som kommer att försämra tryggheten för många människor. Vi moderniserar rättsväsendet just för att öka rättstryggheten och rättssäkerheten. Och i det reformarbetet ska modborgarperspektivet vara den självklara ledstjärnan. Självklart ska brottsligheten bekämpas med kraft. Särskilt måste ökningen av våldsbrott som begås mot barn och kvinnor liksom brott med rasistiska förtecken brytas. Jag vill också säga att ingen regering och ingen riksdagsmajoritet har satsat så stora resurser på rättsväsendet som denna. Det blir faktiskt fler poliser. Nya polisutbildningar har startats i Umeå och Växjö. För oss är det klart att det krävs en helhetssyn både för att förstå brottslighetens orsaker och för att se hur den ska bekämpas. Det behövs en politik som motverkar social utslagning, segregation och främlingskap, en välfärdspolitik som ger alla barn en god start. För att klara det behövs en bra barnomsorg och skola. Det behövs bra sjukvård och äldreomsorg. Och det behövs ett rikt föreningsliv. Just det är en brottsförebyggande politik. Jag tycker också att det är glädjande att rättsväsendet under senare tid har fått ett större utrymme i debatten. Det är självklart viktigt att diskutera den oro som människor känner. Och det är också viktigt med en kritisk debatt om hur rättsväsendets olika delar klarar sina uppgifter. Men alla inlägg i debatten kanske inte för utvecklingen framåt. Då tänker jag på den svartmålning av vad rättsväsendet förmår som främst ni moderater och kristdemokrater ägnar er åt. Jag tycker att det är märkligt att ni fortsätter med det. Och ni bjuder över, trots att den satsning som vi, Vänsterpartiet och Miljöpartiet nu gör går långt utöver vad ni själva föreslog för ett par år sedan. De tillskott som då enligt er skulle räcka till att frälsa hela rättsväsendet utmålas nu som ingenting värt. Jag frågar: Är en sådan oppositionspolitik konstruktiv? Är den seriös? Inger den respekt? Är den regeringsduglig? Ja, ni som lyssnar kan själva bilda er en uppfattning. Vad ni moderater gör är att ni först skär ned i välfärden, och sedan lägger ni tillbaka lite grann av detta till rättsväsendet. En sådan politik skapar inte trygghet utan leder i stället till ett otryggare samhälle. Ni kristdemokrater finansierar era påslag genom att låta lågavlönade som blir sjuka betala hela notan. Moderaternas och Kristdemokraternas politik skulle rycka undan en del av grunden för en bra brottsförebyggande politik. Har Johan Pehrson och Gunnel Wallin inget att säga om detta? Fru talman! Som jag nyss nämnde pågår ett arbete för att stärka rättsväsendet. Anslagen till polisen höjs med sammanlagt 1 850 000 000 under perioden Främst kommer antalet poliser i hela landet att öka. Och verksamheten ska ges ett långsiktigt perspektiv. Polisarbetet ska självfallet präglas av ett mer problemorienterat arbetssätt. Och fler brott ska klaras upp och lagföras genom de insatser som vi nu gör. För att klara det och för att också korta genomströmningstiderna är samarbete mellan polis och åklagare viktigt. Det är därför bra att det pågår ett arbete i syfte att förbättra brottsutredningarna med fokus på vardagsbrottsligheten. Visst har vi för få poliser. Det ju just därför som vi nu satsar på fler. Fakta är att vi hade 16 400 poliser för tio år sedan och att vi år 2003 kommer att ha nära 16 800. Om ett par år har vi faktiskt fler poliser än vi hade någon gång under 1990-talet. Dessutom ökar nu antalet civilanställda. De senaste åren har självfallet polisens arbetssituation varit ansträngd. Nu kan den förbättras. När man lyssnar till Fredrik Reinfeldt och andra borgerliga politiker låter det precis som om ni inget hört om nya polishögskolor eller att vi fr.o.m. nästa år årligen ska utbilda 900 nya poliser. Jag tycker att vi har en bra polis som skyddar medborgarna mot övergrepp. Och vi bör ha respekt för deras svåra jobb. Kritiken är ofta orättvis. Visst sker det misstag som ska kritiseras. Därför är det bra att man tar itu med sådant som brister. Men kritik bör alltid riktas mot individ som felat och inte mot polisen som grupp. Polisutbildningen kan komma att behöva utökas och det kan behövas fler skolor för att klara detta. Men det handlar väl inte bara om kvantitet? Det handlar väl också om vilken kvalitet som vi vill ha på våra poliser? Om vi väldigt snabbt ökar utbildningen mer än vad lärarresurser och annat medger gör vi i stället polisen en björntjänst. Åklagarväsendets insatser i brottsbekämpningen är också viktig. Därför höjs anslaget med sammanlagt 45 miljoner kronor för åren 2001-2003. Tillskottet ska användas till att satsa på det konstruktiva reformarbetet som bedrivs inom organisationen. Domstolarna ska självklart vara en garant för rättssäkerhet och rättstrygghet. Och regeringen har initierat reformer som syftar till kvalitet och effektivitet i verksamheten. De omfattar organisation och processuella frågor men också utnyttjande av ny teknik. Och för att klara rekryteringen är det viktigt att skapa ett utvecklande och stimulerande arbetsklimat. Av stor vikt för rättssäkerheten är också det arbete som pågår ute i våra domstolar för att brottsoffer och vittnen ska kunna erhålla stöd och kunna känna sig säkra. Det är också viktigt att vi finner former för att klara en mer representativ rekrytering till nämndemannauppdrag. Som framgick av det som Fredrik Reinfeldt anförde tycks ni moderater tro att nästan alla problem kan lösas med hårdare straff. Jag respekterar den åsikten även om jag inte delar den. Men jag måste på tal om den debatten ändå fråga vad utskottets värderade ordförande menar med att i Dagens Nyheter tillskriva domstolar, som inte dömer så hårt som han vill, följande. Han talar om "att peka finger till lagstiftaren", att man kan slå, sparka och spotta utan någon reaktion. Dessutom skriver han att det "är en bedrift att hamna i fängelse för att ha förgripit sig på en annan människa". Och allra värst tycker jag att det är att han som skäl för detta bl.a. anför att "beviskraven är höga". Vad menar Fredrik Reinfeldt? Vill ni sänka beviskraven i svenska domstolar, eller var det bara populistisk retorik? Är det i en sådan populistisk anda och med ett sådant språkbruk som moderaterna vill forma svenskt rättsväsende? Jag vill också ta upp något om brottsligheten bland de unga. Som har redovisats så har våldsbrottslighet utförd av unga ökat påtagligt under de senaste tio åren. Det finns förklaringar som att anmälningar av våld under skoltid har ökat. Men jag vill gärna säga att ungdomsbrottsligheten är ett allvarligt problem som vi måste bekämpa med all kraft. Jag tycker därför att det är bra att regeringen har tagit tag i frågan och presenterat ett ungdomspaket. Där gör vi en översyn av straffsystemet för ungdomar. Det gäller bl.a. påföljden vård inom socialtjänsten. Vi gör också en lagreglering av medling, och vi inför en garanti mot lång väntetid för förundersökning. Vi vill också ta tag för att komma till rätta med klottret. Jag menar att det är mycket viktigt att tidigt bryta ungas kriminella livsmönster. Kampen mot narkotikan har här en nyckelroll. Det kräver bättre samordnade insatser. Det kräver framför allt att vi vuxna är beredda att ge unga hjälp och stöd och ge dem möjligheter att själva påverka sin livssituation. Återigen, här har kommunens socialtjänst och drogförebyggande arbete centralt. Då blir saken inte bättre av att moderaterna så kraftigt vill dra ned på kommunernas resurser. Då får kommunerna det ännu svårare att bedriva ett bra socialt arbete för ungdomar på väg att hamna snett. Fru talman! Det brottsförebyggande arbetet är centralt för brottsbekämpning. Jag tycker att det är positivt att det nu bildas alltfler brottsförebyggande råd i våra kommuner. Jag träffar väldigt många eldsjälar i detta arbete som bör ges stöd och uppmuntran. Jag vill också säga i det brottsförebyggande arbetet gör BRÅ en fin insats genom att förse oss med underlag. Jag tycker att det också är bra att man satsar för att ytterligare förbättra och göra statistiken mer tillgänglig. Här är det ändå märkligt att moderaterna vill att riksdagen ska besluta att BRÅ inte ska få värdera vad de kommit fram till. I propositionen Stöd till brottsoffer konstateras att det behövs attitydförändringar, ökade kunskaper, utökat samarbete mellan myndigheter och mellan myndigheter och ideella organisationer, särskilda satsningar på utsatta grupper. Vad gäller våld som begås mot kvinnor är det positivt att åklagarnas prioritering har lett till en snabbare lagföring. Skyddet för kvinnor som trakasseras av närstående män måste ökas. Det ska framöver vara alldeles klart att det inte är kvinnan som utsatts för trakasserier som ska tvingas flytta. Som jag inledningsvis citerade från vårt partiprogram måste samhället reagera tydligt mot brott och regelöverträdelser. De som begår brott ska lagföras och straffas. Kriminalvårdens uppgift är att verkställa straffen men också att rehabilitera och förbereda den intagne för ett liv utan brott. Kriminalvården är nu inne i ett viktigt utvecklingsarbete. Det finns mycket positivt där att lyfta fram. Jag tycker att personalen för en fin insats. Vårdarrollen har förändrats genom kontaktmannaskapet, och säkerheten har förbättrats. Programverksamheten har utvecklats, och stödavdelningar har införts. Men det är alltför många som återfaller i brott. Jag menar att kriminalvården därför måste ta till vara alla möjligheter att förebygga återfall. Krafttag måste tas mot narkotikabruk, och vårdarbetet ska redan från början inriktas på att förbereda för ett icke kriminellt liv. Jag menar att det är en bra, human och effektiv kriminalvård som kan ge den intagne en verklig möjlighet att komma igen. För att man ska kunna komma igen är självfallet bostad och arbete av avgörande betydelse. Jag vill också säga att jag tycker att alla lekmannaövervakare och Kriminellas revansch i samhället, KRIS, gör en mycket fin insats. Ni borgerliga har lämnat hela 43 reservationer till det här betänkandet. Såvitt jag kan se är det ett nytt rekord men en ganska stor marginal. Jag har naturligtvis inte kunnat bemöta dessa i detalj, men motiven finns i betänkandet. Men jag vill ändå säga att den samlade bilden av den stora mängden reservationer är att ni tycks ha drabbats av en mycket stark lust att här från riksdagen centralstyra frågor ute i våra myndigheter. Jag såg i dag i Svenska Dagbladet, på tal om nationell insatsstyrka, att den moderata ordföranden för polisen i Stockholm också har uppmärksammat att det bildats en majoritet som vill försämra Stockholmspolisens styrka. Det ska bli spännande att se om någon i hennes parti lyssnar till hennes varningar. Jag kan förstå ert intresse att styra och ställa, men jag skulle ändå för min del vilja lyfta ett varningens finger för att återgå till en sådan ordning från förr. En annan förklaring till de många reservationerna är förstås att valfebern gripit er redan så här tio månader före valet. Till sist vill jag framföra ett tack till Alice Åström och Kia Andreasson för ett positivt, konstruktivt och dessutom oftast mycket trevligt samarbete med budgeten och under hela året. Jag vill också tacka utskottets ordförande för hans sympatiska och fina sätt att leda utskottets arbete och tacka ledamöter och utskottets personal för ett fint samarbete under året och önska alla en god jul och ett gott nytt år. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet så när som på punkt 14 där jag yrkar bifall till reservation 11.
Fru talman! Till de slutgiltiga vänligheterna ska jag be att få återkomma vid det särskilda luciakaffe som vi har beslutat om där även jag ska försöka vara lite vänligare. Tyvärr måste jag bli lite tuffare just i dag. Ingvar Johnsson kommer för detta anförande att få en hel del klappar på axeln av socialdemokratiska kolleger. Där fanns nämligen de ingredienser som ska finnas med på plats. Här kallar man moderater för svartmålare som lovar ett kallare samhälle. Det tror jag alla sossar säger i alla budgetdebatter under hela den här tiden. Då vill jag uppmana vice ordföranden och även andra socialdemokrater: Lyssna bättre! Det är inte så att jag står och berättar en berättelse som har skrivit ihop. Jag har lyssnat runtom i Sverige hur det känns när det saknas poliser, hur det känns när ingen ingriper mot brottsligheten, hur det känns att leva i områden där förövare gång på gång begår brottsliga gärningar utan att någon ingriper eller verkar bry sig. Jag har besökt en kriminalvård som, för att rätta till det, kanske inte går på fötter men väl på knäna och hört hur det känns att jobba i en sådan kriminalvård där väldet kryper närmare och där det känns att de har fått ett tyngre klientel. Jag har sett hur narkotikan breder ut sig, hur fler ungdomar testar och hur vi eller snarare ni har rustat ned våra möjligheter att agera gentemot detta. Jag lovar inget kallare samhälle. Jag lovar att göra någonting åt detta. Det baserar jag på att jag har sett, vi moderater har sett, den oro som sprider sig i landet. Jag ska återkomma till den nationella insatsstyrkan, men jag har en fråga till Ingvar Johnsson, och den är väl så intressant. Ni har haft makten i princip oavkortat sedan 1932, och Ingvar Johnsson beskriver en massa problem som kan bli följden men som redan finns. Frågan är: Varför finns kriminaliteten? Varför finns den grova brottsligheten i det samhälle som trots allt socialdemokrater hävdar är den bästa av världar? Varför har det fått så stort utrymme, och varför växer det i socialdemokraternas Sverige?
Fru talman! Först vill jag säga att jag och socialdemokrater också är ute och talar med människor och talar om människors oro. Problemet med det moderaterna vill göra är att man kommer att förvärra situationen ytterligare. Fredrik Reinfeldt talar om det socialdemokratiska ansvaret. Jag vet att moderater inte vill tala om att man har suttit i regeringsställning under nio av de 25 senaste åren. Jag tycker för min del att vi kan vara överens om att vi över hela västvärlden haft en utveckling när det gäller brottslighet och annat som inte har varit värre där socialdemokrater har styrt än där borgerliga har styrt. Kanske är det så, om vi jämför länder, att t.ex. USA, där Fredrik Reinfeldt hämtar väldigt mycket av sina idéer, har haft en ännu värre utveckling och har en mycket högre grov brottslighet. Svartmålning eller inte - jag ska ta ett exempel. För tio månader gick en borgerlig riksdagsledamot ut i mitt hemlän och sade: Nu kommer man att sparka över 500 personer i polismyndigheten. Hur ser det ut nu? Såvitt jag vet har man i stället anställt över 100 av de nya poliser som vi har utbildat. Man ägnar sig åt en väldig svartmålning. När det gäller ungdomar som blir kriminella och detta med att vi ska se till att barn får en trygg uppväxt är vi säkert överens. Men då är vi där igen när det gäller de utsatta barnen som har föräldrar som dricker och som kanske är kriminella, att det är kommunernas verksamheter som är så viktiga. Det gäller fritidsverksamheter, kommunala musikskolor, idrottsverksamheter och att det finns en socialtjänst som fungerar. Där ligger den svaga punkten hos moderaterna. Ni vill försämra det som förhindrar brottslighet bland ungdomar.
Fru talman! Det var väl inget svar på frågan varför vi har en brottslighet i Sverige efter nära nog - som jag påpekade - ett oavbrutet socialdemokratiskt maktinnehav sedan 1932. Jag är väl förtrogen med att vi hade en borgerlig regering 1991-1994. Jag var då själv riksdagsledamot och kunde se hur antalet poliser ökade. Men ni skapade en grop i mitten av 90-talet genom att stänga Polishögskolans intagning i fem terminer. De tusen poliser som vi då förlorade är det som man nu försöker att bygga i kapp. Problemet är att det kommer inte heller att räcka. Jag vill också påpeka att många av de idéer som finns i kriminalvården - vilket man märker när man rör sig där - kommer från USA. Jag vet inte vem som har det som favoritland. Mycket av idéutvecklingen kommer från USA och Kanada. Vi själva har alldeles för lite att skryta med i den delen. När det gäller den nationella insatsstyrkan är det min uppgift här att se till att de grundläggande statliga funktionerna finns på plats, att vi har möjlighet att värna oss mot risk eller förberedelse för terrorism. Om jag då får beskedet att den möjligheten i dag inte finns, att den kompetens som styrkan ska ha inte finns, att det inte finns tillräckliga möjligheter att utbilda sig och att det i hög grad beror på den organisatoriska placeringen hos Stockholmsmyndigheten, då ska jag efterkomma detta med de möjligheter som jag har. Det fanns planer på långtgående integrering av den nationella insatsstyrkan i Stockholmspiketen. Jag träffade representanter för Stockholmspiketen förra lördagen. De har en mycket tydlig och klar insatsberedskap för vissa uppgifter, men inte för terrorverksamhet. Min slutsats blev att om det sker en integrering, då försvinner vår möjlighet att agera mot terrorism. Vi får hoppas att det inte händer något, men den dagen som det gör det ska vi kunna svara på frågorna: Varför fanns det ingen som hade förberett sig? Varför fanns det ingen som hade rekognoscerat och utbildat sig för att kunna stå emot detta? Ingvar Johnsson har en poäng i att man ska akta sig för att peta för mycket. Men här finns en lång tradition, om jag uttrycker mig så. Här har petats i ett par decennier, och det vi nu gör är att vi rättar till den petning som blev fel förra gången.
Fru talman! När insatsstyrkan infördes var vi överens om att det var väldigt noga att den skulle utgöra en del i den vanliga polisverksamheten. Sedan kan det uppfattas som kritik mot ledningen för polisstyrelsen i Stockholm om det nu har fungerat så oerhört dåligt. Men vad jag också vänder mig emot när det gäller insatsstyrkan är att man talar som att det skulle komma pengar från himlen till denna styrka. Nu rycks insatser motsvarande 25 poliser bort i Stockholm. När Rikspolisstyrelsen sedan måste avsätta resurser för insatsstyrkan är frågan: Ska detta drabba Stockholm i form av nedskärningar eller ska det drabba hela landet? Någon får alltid betala. Frågan är vem som ska betala. Sedan har Fredrik Reinfeldt inte på något sätt kunnat leda i bevis, utan han bara pratar som om det vore så att ett socialdemokratiskt styrt land har en mer negativ utveckling när det gäller brottsligheten. Så är det inte. Fredrik Reinfeldt saknar också all vetenskaplig grund för sina åsikter om att hårdare straff för unga skulle få ned brottsligheten. All vetenskap visar snarare att det inte har så särskilt stor betydelse. Därför borde man vara lite försiktigare med att ta till straff som lösning. I stället borde Fredrik Reinfeldt ansluta sig mer till en humanistisk linje som går ut på att man ska förebygga genom att satsa ute i kommunerna på dagis, skola, socialtjänst och föreningsliv, vilket moderata politiker ute i landet inte brukar göra särskilt mycket.

Fru talman! Jag vill börja med att göra en sammanfattning över den här mandatperioden. Det låter ibland i debatten som att ingenting har hänt och att allting bara har gått bakåt. Tvärtom har det gjorts stora satsningar inom rättsväsendet samtidigt som det har gjorts stora satsningar på kommuner och på annan verksamhet. Det är grundläggande för Vänsterpartiet att kriminalpolitiken måste vara en del av välfärdspolitiken. Har man inte denna helhetssyn kommer man aldrig att nå några resultat. Ser vi inte till att man ute i kommunerna genom socialtjänsten kan ingripa med tidiga insatser vet vi av erfarenhet och forskning att risken för att kostnaderna senare kommer att hamna inom rättsväsendet är väldigt stora. Det handlar om att bedriva en politik där man måste försöka att göra båda sakerna samtidigt. Resurserna till kommunerna måste ökas. Där delar jag Fredrik Reinfeldts synpunkt, att de nedskärningar som har skett under många år inom skolan och socialtjänsten har gett negativa effekter. Det kan vi se resultatet av i dag. Det är fler ungdomar i de övre tonåren som i dag har problem. Men det beror också på att man inte har haft resurser att kunna möta detta. Nu vet vi - och det kommer säkert upp i debatten - att det beror på de enorma underskott som man var tvungen att göra någonting åt, om man inte skulle låta spiralen fortsätta nedåt. Det här har varit en av de viktigaste grundpelarna för Vänsterpartiet när vi har samarbetat med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det har faktiskt satsats på alla områden inom rättsväsendet, även om det i debatten här låter som att det inte har skett. Det har gjorts enormt stora satsningar på polisen under de senaste åren. Men det har också skett andra saker inom polisväsendet. Man har jobbat med att förändra organisationen för att göra den effektivare, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. När man pratar om de ökade satsningarna till polisväsendet är det någonting som vi i Vänsterpartiet anser att man inte får glömma bort, och det är att vi måste fortsätta att ha höga krav på en bättre effektivitet och bättre ekonomisk hushållning. Där finns det fortfarande mycket kvar att göra. Jag tycker att det är synd att de borgerliga partierna aldrig lyfter fram dessa aspekter. Tar man del av Riksrevisionsverkets rapporter och de granskningar som har gjorts av polisväsendet visar det sig att det finns stora brister i den ekonomiska styrningen. Det kravet måste man fortsätta att ställa även om man tillskjuter mer resurser. Fru talman! Nu har man öppnat ytterligare två polishögskolor. Det är då oerhört viktigt att man följer upp dessa utbildningar, att man ser till att kvaliteten är hög och att man kan fortsätta att utveckla verksamheten. Kanske kan man inrätta ytterligare en polishögskola. Men det är viktigt att man följer de två polishögskolor som nu finns. Om vi ser att utlokaliseringen av polishögskolor inte ger någon ökad rekryteringsgrund måste man också diskutera andra åtgärder. Man kan inte bara rusa på. Ett förändringsarbete har börjat ske inom domstolsväsendet. Vi i Vänsterpartiet har varit oerhört positiva till detta förändringsarbete. För oss har grunden varit domstolar där personalen kan kompetensutvecklas och vidareutbildas och där dömandet har hög kvalitet. För att kunna utveckla domstolarna har man också varit tvungen att se över organisationen. Nu har regeringen beslutat sig för att utvärdera det förändringsarbete som hittills har skett inom domstolarna. Vi i Vänsterpartiet är beredda att acceptera att man gör på detta sätt, men vi vill ändå betona att utvecklingsarbetet måste fortsätta. Det gör vi i en reservation, men jag kommer för tids vinnande inte att yrka bifall till. Man får inte bromsa utvecklingen alltför länge genom att utvärdera det som sker. Vi anser att det har varit en riktig utveckling och att man behöver gå vidare. När jag är inne på domstolsväsendet måste jag ställa en fråga till Fredrik Reinfeldt. Han säger att det är oerhört viktigt att bevara domstolarnas självständighet. Det betonar man också i reservationen. Politiker ska inte lägga sig i domstolarnas arbete. Man vill avveckla Domstolsverket, för politikerna ska inte styra. Domstolarna ska vara självständiga. I nästa stund säger Fredrik Reinfeldt att domstolarna dömer fel och att de inte använder sig av de straffskalor som vi lagstiftare har avsett. Det är väl att lägga sig i domstolarnas arbete! Han pekar ju på domstolarna och berättar hur de ska döma. Det finner jag lite anmärkningsvärt, eftersom han sekunderna innan har pratat om domstolarnas självständighet och att politiker inte ska lägga sig i. Vi kan konstatera att åklagarväsendet har utvecklats positivt under hela denna mandatperiod. Alla kurvor pekar uppåt. Man har lyckats effektivisera och förbättra verksamheten. Man har en hög kompetensutveckling, och man fortsätter att vidareutbilda hela organisationen för att få den att fungera och göra den modern. Till följd av det arbetet är åklagaryrket i dag ett av de mest attraktiva yrkena inom rättsväsendet. Det är viktigt att lyfta fram det positiva som sker inom organisationerna och inte bara tala om att vi har ett rättsväsende som inte fungerar. Det finns en del signaler som tyder på att antalet långtidssjukskrivningar ökar. Vi har effektiviserat organisationen så bra att det börjar tära på personalen. Det är viktigt att man uppmärksammar detta, så att den positiva trenden inte bryts. Det kommer vi att följa noga framöver. Man får också en möjlighet att fortsätta att utveckla organisationen. Fru talman! Kriminalvården är ett av de områden inom rättsväsendet som har stora problem i dag. Det finns en överbeläggning på våra anstalter. Det finns människor som sitter alltför länge på häktena innan de kan överföras till anstalter. Vi i Vänsterpartiet hade gärna sett att kriminalvården hade fått ökade resurser, så att man hade kunnat möta dessa problem. Men det man glömmer från borgerligt håll, fru talman, är att det faktiskt också står i budgetpropositionen att regeringen kommer att tillföra vad som behövs för att antalet platser ska kunna utökas. Vi ser ändå att man inom kriminalvården öppnar flera anstaltsplatser, och man planerar för att framöver eventuellt börja bygga en större anstalt. Det tror vi i Vänsterpartiet behövs. Det är ett ärende som är under beredning. Vi i Vänsterpartiet anser också att det är viktigt att arbeta för att kvalitetssäkra de behandlingsprogram som man använder inom kriminalvården. Det har tyvärr varit eftersatt tidigare. Vi ser att antalet behandlingstimmar i programverksamheten har minskat. Det går att tolka det negativt, men jag tror också att man måste titta på vilken programverksamhet som har plockats bort. Om en anställd inom Kriminalvården har visat intresse för att jobba med programverksamhet för missbrukare har han eller hon fått möjlighet att göra det utan att kvaliteten eller effekterna egentligen har kontrollerats. Det har tyvärr förekommit alldeles för ofta inom kriminalvården. Det är en viktig princip att vi inte utsätter människor som vi låser in för detta, även om det är välvilliga insatser. De får inte behandlas av personal som inte är kvalificerad och vars verksamhet inte följs upp. Den utvecklingen är väldigt positiv. Vi ser också att det område inom rättsväsendet som kommer att behöva ökade resurser framöver är kriminalvården. De frågorna kommer vi att fortsätta att driva, samtidigt som vi försöker driva förändringsarbetet. Fru talman! Jag vill också ta upp de borgerliga partiernas reservationer. Jag är väldigt förundrad över den borgerliga populismen. Populism är ett modeord hos de borgerliga. Man har många gånger beskyllt framför allt Vänsterpartiet för populism. Men detta är ett område där vi med all rätt kan prata om borgerlig populism. Inte en enda gång sedan jag kom in i riksdagen 1994 har jag hört en representant från något borgerligt parti säga så här: Jättebra! Vad nöjd jag är. Vi hade tänkt oss att satsa en viss summa på rättsväsendet och på polisen, och nu lägger ni fram förslag om just så mycket pengar. Det har inte gått ett budgetår utan att man har lagt sig några hundra miljoner över. Jag tycker att det är viktigt att lyfta fram det. I dag får polisväsendet 13 miljarder. Uppemot 14 miljarder kommer det att bli i framtiden. Att då alltid lägga sig ett par hundra miljoner över och i debatten säga att majoriteten inte gör någonting och att allting rasar, men att de hundra miljoner extra man föreslår skulle göra stor skillnad, är populism. Man säger att dessa hundra miljoner skulle vara skillnaden mellan ett väl fungerande rättsväsende och ett rättsväsende i katastrof. Fru talman! Vi pratar om ungdomar och ungdomsbrottslighet. Jag kan dela Fredrik Reinfeldts synpunkter när det gäller vad många ungdomar upplever och känner. Jag tycker att det är viktigt att man tar deras rädsla på allvar. Man måste ta ett steg till, möta ungdomarna och försöka ta reda på vad rädslan gäller. Hur ska man kunna möta rädslan? Vilka lösningar vill ungdomarna själva ha? Det handlar om fler vuxna i skolan. Det handlar om mer fritidsresurser. Det handlar om att de vuxna måste vara integrerade i verksamheten i stort sett dagligen. Det handlar inte om att det ska vara fler poliser ute på skolorna eller i ungdomarnas vardag. Jag tycker att det är synd att moderaterna inte reagerar lika starkt på de rapporter som visar sambandet mellan alkohol och våldsbrottslighet bland framför allt unga män. De borde föreslå åtgärder som leder till ett minskat antal utskänkningstillstånd och kortare öppethållande. De borde vilja vidta åtgärder på det alkoholpolitiska området, för den kopplingen är så otroligt stark. Vi vet att den största delen av våldsbrottsligheten bland ungdomar inte handlar om narkotikapåverkan, utan det handlar om alkoholpåverkan. Moderaterna driver ju inte en alkoholpolitik som skulle kunna minska våldsbrottsligheten, men det sambandet vill man inte se. Fru talman! Jag ska avsluta med att yrka bifall till reservation 38. Jag ska bara kort säga att den handlar om kriminalvården, och den handlar om att man måste analysera de alternativa påföljderna som hamnar på frivården, analysera vilka kostnader och vilka förändringar de medför, så att man också kan göra en effektiv kostnadsfördelning inom kriminalvården mellan fängelsevård och frivård.
Fru talman! Jag kan som bekant inte tacka Alice Åström för ett gott budgetsamarbete, men låt mig ändå tacka för möjligheten att få igenom ändringen när det gäller att placera Nationella insatsstyrkan. Jag har ju flytt till de här frågorna från finansutskottet, men jag har hittat många siffernissar här också. Jag noterar att Ingvar Johnsson och Alice Åström båda tar sin utgångspunkt i pengarna i dag. Det är några hundra miljoner hit och dit. Jag tar min utgångspunkt i hur verkligheten ser ut, hur svenska folket runtom i landet uppfattar att situationen är. Uppfattningen är att det finns för få synliga poliser, att det inte ingrips mot brottsligheten och att unga lagöverträdare som begår mycket grova brott kan fortsätta år efter år utan att någon reagerar. Vi kan diskutera hur mycket våra pengar snabbt kan rätta till det här, men jag har åtminstone sett problemen. Jag förvånar mig mycket över att man koncentrerar sig så på vad jag har sagt. Det är i och för sig bra att det blir så, men jag undrar ändå. Får jag sedan påpeka att vi visst har skrivit om att ett modernare polisväsende inte bara handlar om att det ska bli fler poliser. Jag tror att misstaget att stänga Polishögskolan i fem terminer är väl så viktigt att ta upp. Att vi därmed tappar tusen poliser har också medverkat till det faktum att polisen har blivit äldre, att vi har fått en äldre poliskår totalt sett. Det påverkar möjligheten att gå från hierarkiskt tänkande, revirtänkande, till ett modernt polisväsende som faktiskt agerar mer brottsförebyggande och naturligtvis också ingripande. Jag är med på detta. Får jag sedan ställa en fråga. Alice Åström pratar om att man ska ingripa mot tidiga problem. Vem ska göra det? Hur ser Alice Åström på möjligheterna för rejvkommission och för polisen att efterleva det faktum att vi har kriminaliserat eget bruk av narkotika? Det är väl den tidigaste reaktionen. Då uppfattar inte ens ungdomarna själva att de har problem. Det är förmodligen det här som man måste ge sig på om vi talar om riktigt tidiga reaktioner. Är Alice Åström med på det? Är Alice Åström också med på att sänka åldersgränsen när det gäller möjligheterna att drogtesta till tolv år för att man ska komma till rätta med detta och få den här tidiga reaktionen?
Fru talman! Fredrik Reinfeldt! Vi har faktiskt också sett problemen. Vi har ju också sett att antalet poliser behöver öka. Annars hade det inte funnits någon anledning att öppna ytterligare två polishögskolor. Vi har också sett de problem och den verklighet som Fredrik Reinfeldt beskriver. Man säger att det inte blir några reaktioner på brott. Men jag vet att det är reaktioner på brott. Jag vet att vi har fyllt våra § 12-hem med ungdomar som har begått brott. När folk i allmänhet säger att det inte händer någonting tycker jag att det är vår skyldighet som politiker att tala om exakt vad det är som händer, vilka påföljder det är och var de unga hamnar. Jag tycker att det är farligt att bara dras med i den här debatten och säga att det inte händer någonting, att polisen inte gör någonting, att ingen kommer osv. när vi också vet att det inte är sanningen. Vore det så skulle vi definitivt inte ha några problem med att våra kriminalvårdsanstalter är överfulla. Vi skulle definitivt inte ha några problem med § 12-hemmen. Sedan, fru talman, ska jag gå över till frågan om att ingripa tidigt. Jag tror att man ska ingripa mycket tidigare än så, innan rejvkommissionen behöver testa folk. Det handlar faktiskt redan om när man går i förskolan och under de tidigare åren i skolan. Det är tydligt. Därför tycker vi att det är fullständigt befängt att drogtesta barn som är 12-13 år. Om barn som är 12-13 år befinner sig i en sådan här miljö och man misstänker att de har så pass mycket problem att man skulle vilja drogtesta dem tycker jag att det skulle vara fullständigt tillräckliga signaler för vuxenvärlden att faktiskt ingripa. Vi behöver inte använda drogtest på barn. Ser man det här ska det vara en skyldighet att ingripa. Det är det som vi vill uppnå, inte att man ska använda tvångsmedel.
Fru talman! Får jag först återkomma till en annan sak. Det gäller detta med domstolarnas oberoende. Det är viktigt och intressant att vi här också får en diskussion om maktdelning. Låt mig säga att det för mig är fullständigt klart att domstolsväsendet ska vara självständigt men inte fritt hängande i luften, inte utan möjlighet att påverkas eller styras av svensk lag. Det är inte för mig maktdelningsteorin. Det är under lagarna som domstolsväsendet ska få sin självständighet och utforma sin praxis, men det är inte upp till domstolsväsendet att avvika från vad lagstiftaren har sagt. Då behöver vi nämligen inte stifta lag här. Det blir lite fånigt om vi skriver in att straffskalan för grov misshandel ska vara fängelse 1-10 år och att 150 av 650 domar förra året är utdömda under straffskalans miniminivå. Varför behöver vi då lagstiftning? Det tror jag att väldigt många svenskar skulle vilja ha svar på. I det hänseendet har jag sagt att självständigheten ska vara stor under de lagar som vi stiftar. Sedan nämns också kriminalvården. Alice Åström är bekymrad. Jag tycker att det har varit en av de märkligaste turerna här i höst. Alice Åström påpekar att det inte tillförs några nya resurser till kriminalvården, men det ska nog börja byggas storanstalter och bli fler anstaltsplatser ändå. Det har även jag hört, och jag har hört att de som är ansvariga för detta säger att de ska göra det på kredit. Eftersom pengarna inte finns får man alltså använda anslagskrediten, och det har man underhand fått okej för. När tror ni att ni ska ha råd att fylla igen de luckorna? Är det någon som har hört talas om hur konjunkturen svänger och hur det ser ut med utgiftstaken för nästa år för Bosse Ringholm och de som har ansvar för detta? Är det någon som har sett listan över andra löften från socialdemokratiska partikongresser och förhandlare kring budgeten? Ja, på listan över de första hundra nämndes ingenting om kriminalvården. Så var ska dessa resurser, som nu Alice Åström lovar, i så fall komma ifrån? Jag tror att det är en mycket farlig riktning ni har valt när ni nu använder anslagskrediter och börjar låna för att förbättra verksamheten.
Fru talman! Först gäller det domstolarna, hur de dömer och Fredrik Reinfeldts tolkning av vad man ska göra. Det är ju domstolarna som inom det spann som lagstiftaren har givit har haft att göra den samlade bedömningen i de olika fallen. Frågan om Fredrik Reinfeldt anser att domstolarna har gjort rätt eller fel tycker jag handlar om att diskutera domstolarnas dömande makt. Jag förstår inte riktigt den här kopplingen. Domstolsverket och den administrativa organisationen får man inte peta på, men man kan gärna peta på den dömande makten. Det tycker jag är mycket tveksamt. Sedan gäller det kriminalvården. Nu är ju det här slutet på den här mandatperioden. Vi kommer inte att fastställa någon mer budget gemensamt. Men jag tror mycket väl att de här resurserna till kriminalvården kommer att finnas. Har vi fler dömda måste kriminalvården ofrånkomligen möta det med platser. Det är därför som det är rimligt att man också får använda sig av anslagskrediten vid de perioder när den finns. Det kommer alltid att regleras. Det har alltid gjort det. Fru talman! Avslutningsvis vill jag tacka kansliet på justitieutskottet för den oerhörda hjälp som vi har fått i budgetarbetet och med alla motionerna. Jag vill tacka Socialdemokraterna och Miljöpartiet för ett gott samarbete. Jag hoppas att det inte är slut med det här. Det finns ju flera viktiga frågor framöver: hetslagstiftningen, grupprättegången och kvinnofridsfrågan. Men jag vill tacka just när det gäller budgetsammanhang. Jag vill också tacka övriga ledamöter i justitieutskottet och önska en god jul och ett gott nytt år.